Herr talman! Flyghavrelagen syftar bl.a. till att spannmål som innehåller flyghavrekärnor skall transporteras på sådant sätt att inte flyghavren kommer ut och vållar skada. Sedan måste flyghavren hanteras tillsammans med spannmålen eller fodret, och att det skall kunna ske på betryggande sätt är bakgrunden till att vi har den här lagen. För svenska producenter har vi ingen tillståndsplikt om spannmålen innehåller mer än en kärna flyghavre per kilo. Man utgår från att transporterna skall hanteras på sådant sätt att några risker inte uppkommer. Men för importen har man strängare regler. Det är ju svaret på den fråga som Håkan Hansson ställer. Vid import skall medgivande från lantbruksstyrelsen inhämtas med ett särskilt tillstånd om partiet innehåller mer än en kärna flyghavre per kilo spannmål. Sedan är det lantbruksstyrelsens sak att föreskriva sådana villkor för transport och andra omständigheter att det kan garanteras att flyghavren inte kommer ut i miljön och blir till skada. Det är bakgrunden. Därmed är Håkan Hanssons begäran i frågan mer än tillgodosedd.
Herr talman! Huvudregeln är att när flyghavreinnehållet är mer än en kärna per kilo gäller inte det särskilda tillståndet, utan då gäller finmalning på plats i hamnen eller ingen import. Här har lantbruksstyrelsen givit ett särskilt tillstånd att transportera spannmål med en flyghavrehalt som överskrider dessa värden, i vissa fall 30 mil. Min fråga är återigen: Vad krävs för att det särskilda tillståndet inte skall kunna ges? Jag kan också berätta att i något av dessa fall har spannmål tippats vid de aktuella anläggningarna så att det har rykt ut på grannens marker. Med tanke på de krav, jordbruksministern, som vi ställer på att svenska jordbrukare skall se till att de inte har flyghavre i sina marker, känns detta litet märk ligt.
Herr talman! Håkan Hansson har faktiskt återigen fel, när han upprepar vad som skulle vara innehållet i flyghavrelagen. Jag läser ur lantbruksstyrelsens beslut: Enligt flyghavrelagen må spannmål som importerats ej transporteras från införselorten utan lantbruksstyrelsens medgivande om den innehåller mer än en flyghavrekärna per kg. Det är innebörden av lagen och inte det som Håkan Hansson nyss sade. Sedan är det lantbruksstyrelsen, som ansvarig myndighet, som i varje enskilt fall skall bedöma vilka bestämmelser kring en transport som är tillräckliga för att spannmålen skall kunna malas ned utan risker. Som bekant är jag som statsråd helt förhindrad att i kammaren diskutera enskilda beslut av en myndighet. Däremot kan jag svara på den fråga som Håkan Hansson har ställt, om huruvida samma regler gäller för importerad som för inhemsk spannmål med flyghavre i detta avseende. Svaret är ja. Det är dock en skillnad, nämligen att vi när det gäller tillståndstvånget har strängare regler för importen.
Herr talman! Jag begär inte att jordbruksministern skall svara på andra frågor än de som jag har ställt, men det hindrar ändå inte jordbruksministern från att ha en principiell inställning i detta fall. Uppenbarligen hanteras denna spannmål inte på ett tillfredsställande sätt, utan det är tydligen risk för att den sprids i de svenska anläggningarna och markerna. Vi har i dag stränga regler för svenska jordbrukare när det gäller att hålla de egna markerna rena från flyghavreax. Lantbruksnämnderna kan t.o.m. ålägga jordbrukarna att betala straffavgifter, om lantbrukarna inte tillser detta. Mot denna bakgrund förefaller det vara en viss obalans i hanteringen av importerad spannmål och hanteringen av dessa frågor i svenskt jordbruk.
Herr talman! Obalansen ligger däri att vi ställer strängare krav på importen. Vi ställer över huvud taget inga krav på transporterna av svensk icke importerad spannmål. Det är klart att man kan föra en diskussion om huruvida man skall ställa strängare tillståndskrav också på transporter av svensk spannmål, men det är där obalansen ligger. Jag vill upprepa att Håkan Hansson i sin fråga tyvärr utgår från ett felaktigt påstående om vad det fattade beslutet innebär. Det är inte något dispensbeslut. Han hävdar i det speciella fallet att det uppenbart föreligger vissa omständigheter, som lantbruksstyrelsen har en annan mening om. Om det enskilda fallet kan jag som bekant inte uttala mig i kammaren.
Herr talman! Jag begär fortfarande inte att jordbruksministern skall uttala sig i det enskilda fallet, men däremot principiellt. Uppenbart är det på det sättet, och då får vi ändra lagstiftningen, att det inte finns några hinder för lantbruksstyrelsen att ge särskilt tillstånd, oavsett hur stor halten av flyghavre är och hur den hanteras. Hanteringen har i det aktuella fallet uppenbart haft stora brister.
Herr talman! Syftet med lagen är ju att vi skall ha sådana regler för transporterna att flyghavre inte kommer ut i den omgivande miljön, och vi har kompetenta myndigheter som hanterar sådana ärenden. Nu kritiserar Håkan Hansson, trots att han hävdar att han inte tar upp ett enskilt fall, lantbruksstyrelsens hantering av ett enskilt fall. Han vet att jag icke kan svara på detta, och jag anser att Håkan Hansson kan föra denna debatt någon annanstans.
Herr talman! Vi får väl avrunda denna debatt, men jag tycker inte att det är konstigt om det har uppstått en viss reaktion ute i lantbrukarnas led. Man tillämpar själv strängt flyghavrereglerna, men i andra fall är spelutrymmet tydligen ganska stort.
Herr talman! Om det väckts en opinion ute bland lantbrukare kan det också bero på att opinionsbildare sprider felaktiga uppgifter.
Herr talman! Det är inte alls fråga om att sprida felaktiga uppgifter. Jag ser på den hantering som har förekommit i verkligheten, och det måste vara min uppgift som förtroendevald att lyssna på synpunkter från människorna när de finner att frågorna inte har hanterats på rätt sätt. Jag begär fortfarande inte att jordbruksministern skall svara på frågor om det enskilda fallet, men jag har åtminstone väckt spörsmålet.
Herr talman! Det hindrar inte att Håkan Hansson i sin fråga har utgått från en oriktig uppgift, och det kan på ett onödigt sätt bidra till en felaktig opinionsbildning.

Herr talman! Gunilla André har frågat justitieministern om regeringen är beredd att föreslå en ändring av sekretesslagen som omöjliggör att abort görs efter fosterdiagnostik om det väntade barnet har oönskat kön. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den helt dominerande delen av fosterdiagnostiken utförs dagligen och rutinmässigt på mödravårdscentralerna för att kontrollera hur graviditeten förlöper. Fosterdiagnostik görs också för att upptäcka sjukdomar och missbildningar som kan motivera ett avbrytande av graviditeten. Ibland får man vid analysen även sådan information som man inte eftersökt, t.ex. kön. Enligt sekretesslagen har kvinnan rätt att få reda på allt som kommit fram vid analysen om hon begär det. Utredningen om det ofödda barnet överlämnade sitt slutbetänkande, Den gravida kvinnan och fostret — två individer, i höstas. Utredningen anser att sådana upplysningar som inte har med fostrets hälsotillstånd att göra inte bör lämnas ut spontant utan endast om kvinnan frågar efter dem. Utredningen har gjort bedömningen att det inte finns något behov att ändra sekretesslagen. Betänkandet är nu ute på remiss till den 1 maj i vår. När remissvaren kommit in skall förslagen beredas i sedvanlig ordning. När jag har tagit del av remissinstansernas synpunkter får jag ta ställning till om det finns något behov att föreslå ändring i sekretesslagen när det gäller frågan om rätten att få vetskap om det blivande barnets kön.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Bakgrunden till min fråga är djupt tragisk. I botten ligger värderingen att flickor/kvinnor är oönskade. De är en sämre sort, som man vill sortera bort. Det här synsättet finns mitt ibland oss i Sverige i nådens år 1990. Är det samhällets allmänna värderingar om kvinnor och män som gör att föräldrar väljer abort framför olyckan att föda flickebarn? Eller har en mor som föder en flicka lägre värde än om hon föder en son? Visst förefaller det otroligt att sådana tankar över huvud taget dyker upp i hjärnan. Vi är ju i Sverige, inte i Kina eller i Indien med deras kvinnosyn. Men det var inte så många århundraden sedan som man i vårt land satte ut flickebarn i skogen. Inte heller har det gått så lång tid sedan elden från häxbränningarna drog fram i Europa. Vi anser oss givetvis vara civiliserade i dag. Men är det här ändå fråga om att det finns kvar ett kvinnoförakt i vår kultur, vilket nu tar sig uttryck i könssorterade foster? Kan vi i så fall leva upp till FN:s stolta deklaration om alla människors lika värde och rättigheter? Fosterdiagnostik används för att upptäcka kromosomavvikelser och sjukdomar. Uppgift om kön är en andrahandsuppgift. Statsrådet hänvisar i svaret på min fråga till en utredning som är ute på remiss. Remissomgången kommer att ta tid, åtminstone ett år. Svaret på min fråga är ett klart nej. Min kompletterande fråga blir då: Går det inte att på något sätt skynda på, så att vi kan få ett klarare rättsläge?
Herr talman! Jag tycker att det är angeläget att man för en ingående debatt om det som Gunilla André tar upp som en bakgrund, dvs. den enskilda människans värde oavsett kön. Nu har vi haft en utredning som ingående har gått igenom de här svåra frågorna, och jag tycker att det är rimligt att den remisstid som man har ställt ut för remissinstanserna, dvs. fram till den 1 maj i år, får gälla. Självfallet skall jag efter det att remisstiden gått ut och remissinstanserna sagt sitt göra allt för att påskynda hanteringen. De olika synpunkter som remissinstanserna anför får då vägas mot varandra när man tar ställning till behovet av eventuella förändringar av sekretesslagen.
Herr talman! Den utredning som statsrådet hänvisar till har inte föreslagit någon ändring i detta avseende. Den har tydligen alltså över huvud taget inte funderat över dessa frågor, och det beror på att den nu aktuella situationen inte förelåg när utredningen arbetade. Jag kan också förstå att inte heller statsrådet har tänkt sig djupare in i den. Det finns säkerligen många som tycker att det är fullständigt otroligt att denna fråga över huvud taget kan komma upp. Men vi vet också att rättsläget är helt oklart. Sedan jag ställde min fråga har vi fått klart för oss att det finns olika tolkningar av sekretesslagen. Också statsrådet har säkerligen kännedom om att en del tolkar den på det sättet att alla uppgifter måste lämnas omedelbart, om kvinnan begär det. Andra tolkar den så att man kan vänta till den 18:e graviditetsveckan, då det inte är möjligt att göra abort, i varje fall inte utan särskilda skäl. Detta gör att rättsläget är oerhört oklart.
Herr talman! Vad Gunilla André säger beträffande utredningen är riktigt. Men jag hade en avsikt med att vara tydlig när det gällde remisstiden: Med hänsyn till den bakgrund mot vilken den här diskussionen förs är det angeläget att remissinstansernas synpunkter men också den debatt som förs mellan Gunilla André och mig och den debatt som förs i samhället i övrigt kan vägas in när man gör den slutliga bedömningen av ett eventuellt behov av att ändra lagstiftningen.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att också det som framkommit efter det att utredningen framlagt sitt betänkande vägs in. Den tekniska utveckling som vi ställs inför framöver kommer att medföra att det finns skäl att i allt större utsträckning diskutera de här frågorna. Frågan är om det enligt svensk lagstiftning också skall vara tillåtet att välja andra egenskaper, exempelvis om barnet skall ha blå eller bruna ögon eller om barnet skall ha en viss näsform.

Herr talman! Gunnar Hökmark har ställt två frågor till mig. I den ena frågar han om jag är beredd att föreslå en avveckling av kärnkraften som strider mot folkomröstningens krav. I den andra frågar han om jag är beredd att vidta åtgärder för att inför riksdagens kontrollstation redovisa de miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Det är regeringens avsikt att i höst för riksdagen lägga fram en energipolitisk proposition. I denna kommer att behandlas frågor som berör kärnkraftsavvecklingens inledning. Regeringen kommer i propositionen också att redovisa avvecklingens konsekvenser för miljö, ekonomi, sysselsättning m.m. Förslag kommer att läggas fram om åtgärder som föranleds av avvecklingen. För att få underlag för propositionen pågår för närvarande ett synnerligen omfattande utredningsarbete. En redogörelse för detta arbete har nyligen lämnats i budgetpropositionen (prop. 1989/90:100 bil.
Herr talman! Jag skall be att få hälsa industriministern välkommen till kammaren. Även om de energipolitiska åsiktsskillnaderna kvarstår, kommer den energipolitiska debatten nu förhoppningsvis att präglas av mer realism. När det gäller svaret måste jag däremot säga att det inte lovar vad jag hade hoppats att det skulle göra; det lovar mindre än man rimligtvis kunde begära. Min fråga om miljökonsekvenserna gäller, om regeringen är beredd att se till att man inför kontrollstationen utreder de miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen. Var någonstans i budgetpropositionen står det någonting om detta utredningsarbete? Jag vet att energiverket tillsammans med naturvårdsverket har utrett frågan om ett miljöanpassat energisystem, men där utreder man inte frågan hur miljön påverkas av ett bibehållande av kärnkraften. Därför finns ingen möjlighet att se de miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen. Var någonstans står det om regeringens insatser för att på detta vis bringa klarhet? I den andra frågan, som principiellt är den allra viktigaste, finns det än mindre någon anledning att hänvisa till kontrollstationen. Min fråga gäller ju om Rune Molin och regeringen vid kontrollstationen kommer att vara beredda att fullfölja avvecklingen, om det visar sig att den strider mot det som folkomröstningsresultatet uttryckligen föreskrev. På linje 1:s och linje 2:s valsedlar stod det nämligen att kärnkraften skulle användas i avvaktan på framväxten av förnybara bränslen och avvecklas under hänsyn till välfärd och sysselsättning. Redan i dag vet vi att det kommer att bli betydande välfärdsförluster, som kommer att bli en fara för ATP-systemet. Frågan är då: Avser Rune Molin att fullfölja en avveckling, även om det vid kontrollstationen i år eller i början av nästa år visar sig att det strider mot det som uttryckligen stod på valsedlarna?
Herr talman! Riksdagen tolkade efter folkomröstningen 1979/80 folkomröstningens resultat. Jag skall be att få citera vad utskottet sade i sitt betänkande. ”Utskottet konstaterar att samtliga riksdagspartier utom vänsterpartiet kommunisterna anser att resultatet av folkomröstningen bör ligga till grund för inriktningen av den framtida energipolitiken. Detta innebär att ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma utöver de tolv reaktorer som är i drift, färdiga eller under arbete. Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Säkerhetssynpunkter bör vara avgörande för i vilken ordningsföljd de skall tas ur drift. Det är enligt utskottets mening nödvändigt att den tidsperiod inom vilken avvecklingen skall ske klart anges. Reaktorernas tekniska livslängd bedöms enligt propositionen vara 25 år. Det bör nu slås fast att den sista reaktorn i Sverige skall stängas senast år 2010.” Jag har ingen annan uppfattning än den riksdagen då uttalade. Jag har förstått att moderaterna däremot numera har lämnat den ståndpunkten och inte har någon bortre parantes när det gäller avvecklingen av kärnkraften. Det arbete som nu bedrivs i utredningarna görs för att få ett underlag för ett riksdagsbeslut i höst om hur vi skall avveckla kärnkraften. Detta kommer att ha betydelse för vilka energislag vi kommer att använda, och det i sin tur kommer att ha betydelse för vilka miljöpolitiska åtgärder som måste vidtas. Jag kommer i propositionen att redovisa de problem som finns med avvecklingen, också när det gäller miljö-, sysselsättningsoch välfärdskonsekvenser. Men det grundläggade är att det riksdagsbeslut som har fattats skall fullföljas i den utsträckning som det är möjligt.
Herr talman! Låt mig först bara göra ett konstaterande när det gäller den tekniska livslängden, som man då ansåg vara 25 år — det kom i sin tur att bli styrande för angivandet av årtalet 2010. Näringsutskottet i riksdagen konstaterade för två år sedan att det i dag inte finns någonting som motsäger att den tekniska livslängden är 40 år. Därmed ändras förutsättningarna i den delen. Men den viktiga frågan är: Avser regeringen och Rune Molin att genomföra den stora kärnkraftsavvecklingen, även om det blir i strid med de restriktioner som hade uppställts på valsedlarna för linje 1 och linje 2 i 1980 års folkomröstning? Om det är så innebär Rune Molins energipolitik lika stora risker för den svenska välfärden och miljön som Birgitta Dahls energipolitik. Därför är det inte ointressant att få veta var Rune Molin och regeringen står i den frågan — det är tvärtom ett mycket rimligt krav från riksdagen.
Herr talman! Det är inte Birgitta Dahls energipolitik som har förelagts riksdagen från regeringens sida. Det är inte heller Rune Molins energipolitik som kommer att föreläggas riksdagen. Det är regeringens politik som kommer att föreläggas riksdagen. Den politik som är fastlagd för Sverige har fastlagts av riksdagen. Den innebär att kärnkraften skall avvecklas till år 2010. Det är den tolkning som gjordes efter folkomröstningen 1980, och det är den tolkningen som gäller. Sedan kan det uppstå problem för sysselsättning, välfärd och miljö. Det kan uppstå konflikter mellan målen på de områdena. Arbete pågår nu för att utreda om det föreligger sådana konflikter. Jag kommer i propositionen att redovisa min och regeringens uppfattning om hur de problemen skall lösas. Inriktningen kommer att vara att vi skall fullfölja folkomröstningsbeslutet från 1979/80 som riksdagen tolkade det.
Fru talman! Förra året underkände Rune Molin regeringens energipolitik. Han gjorde det bl.a. på en debatt med Sparbanksföreningen i Malmö, där kampanjgeneralerna för de olika linjerna i folkomröstningen var närvarande. Han konstaterade att den politik som gick ut på en avveckling 1995 1996 stred mot folkomröstningen. Därför är det inte ointressant att veta hur den nye industriministern uppfattar energipolitiken i perspektiv av den stora avvecklingen. Om den förtida avvecklingen av två reaktorer inte kan förenas med kravet på hänsyn till välfärd och sysselsättning och behovet av att avvakta framväxten av förnybara bränslen, så innebär ju inte en avveckling som rimligtvis måste starta kanske två tre år senare och omfatta tolv reaktorer ett mindre hot mot välfärd och sysselsättning. Lars Bergman har i en rapport till långtidsutredningen påvisat att den totala avvecklingen kommer att innebära att ATP-systemet kan få betydande problem. Kommer den typen av problem att accepteras?
Fru talman! Jag deltog i folkomröstningskampanjen 1980, och jag förklarade upprepade gånger att det kommer att innebära utomordentliga påfrest ningar på politiken att ställa om Sveriges energisystem och ta bort kärnkraften. Jag har samma uppfattning i dag. Det är fråga om en utomordentligt komplicerad och svår politik. Jag skulle inte på nuvarande grundval vilja dra några slutsatser om hur den politiken definitivt skall utformas. Vad jag säger är att vi med all kraft skall försöka fullfölja det beslut som riksdagen har fattat om avvecklingen. Vi behöver emellertid ett bättre underlag för att kunna ta slutgiltig ställning till hur vi skall kunna göra detta. Det underlaget skall vi ha till hösten, och då kan vi fortsätta denna debatt.
Fru talman! Birgitta Dahl har vid ett antal olika tillfällen hävdat att hon kunde tänka sig mycket betydande uppoffringar för svenskarna när det gäller det framtida konsumtionsutrymmet. Vi skulle tvingas avstå kanske 2 9o av det framtida konsumtionsutrymmet under 90-talet och 2000-talets första årtionden. Det är inte ointressant för svenska folket att veta om den nuvarande energipolitiken är densamma eller om man nu tar en större hänsyn till välfärden än vad Birgitta Dahl uppenbarligen gjorde. Det är inte ointressant för de framtida ATP-pensionärerna att veta om regeringen avser att fullfölja en politik som kommer att ge Sverige en mindre tillväxt än den som ATP-systemet förutsätter. Är regeringen beredd att ta dessa konsekvenser? Svenska folket bör få upplysning om detta, oavsett hur dessa konsekvenser ser ut. Svenska folket bör också få veta om Rune Molin är beredd att göra 1990 års kontrollstation till en kontrollstation för årtalet 2010 över huvud taget.
Fru talman! Jag har sagt att det är oerhört svårt att finna de åtgärder som kan klara av denna omställning. Det är fråga om ekonomiska, miljömässiga och andra påfrestningar. Jag tror emellertid att det går att genomföra avvecklingen till år 2010. Och vi skall i höst redovisa vilka vägar vi har att välja mellan. Jag kan dess värre inte ge underlaget för denna fråga i denna debatt, utan vi får vänta till hösten. Då kan vi också få en debatt som kanske blir litet mer intressant för allmänheten än den debatt vi kan föra på grundval av det material vi har i dag.
Fru talman! Helt ointressant är denna fråga inte heller i dag. När det gäller miljökonsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen vill jag ha svar på frågan om regeringen avser att vidta åtgärder för att dessa konsekvenser skall redovisas i samband med kontrollstationen. Vidare uppskattar jag att industriministern nu säger att han tror att det går att ställa om energisystemet. Det innebär en öppenhet för en saklig diskussion som är nyttig och viktig. Jag tycker emellertid att det vore bra om vi kunde få klarhet i om regeringen är beredd att se till att kontrollstationen 1990 inte bara blir en kontrollstation när det gäller frågan om den förtida avvecklingen utan även en kontrollstation i vad gäller om vi i dag skall hålla fast vid årtalet 2010, detta mot bakgrund av vad vi redan i dag vet om vad denna totala avveckling kommer att ge för konsekvenser i fråga om ekonomi och miljö.
Fru talman! Det är min ambition att ta fram allt det material vi behöver för att bedöma konsekvenserna för såväl miljö som sysselsättning och välfärd. Detta kommer att redovisas i propositionen i höst, och vi kan då diskutera dessa frågor. Min första tid som industriminister har inneburit en mängd frågor från massmedia och andra om skillnaden mellan mig och Birgitta Dahl. Vi arbetar nu i samma grupp för att försöka finna en linje som kan förena de olika målsättningar som vi har för politiken i stort. Jag är fullständigt övertygad om att vi någon gång under försommaren kommer att kunna redovisa det socialdemokratiska partiets politik i detta avseende, vårt alternativ. Det skulle vara mycket intressant att höra vad Gunnar Hökmark har att säga om det borgerliga alternativet. Innebär detta alternativ avveckling under 90-talet, år 2010 eller i någon avlägsen framtid?
Fru talman! Som svar på den frågan vill jag bara säga att den enda skillnaden mellan socialdemokraterna och moderata samlingspartiet är att vi är ett parti som vet vad vi har för energipolitik. Socialdemokraterna är, liksom moderaterna, ett minoritetsparti i denna riksdag, men de vet inte vad de själva vill och inte heller vilka de i framtiden över huvud taget skall försöka kompromissa med eller om vad. Jag tror alltså att jag bör varna industriministern för att använda sig av den typen av argumentation. Den faller nämligen dråpligen tillbaka på ett förvirrat parti. En viktig sakfråga är emellertid: På vilket sätt avser regeringen att utreda miljökonsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen? Detta går inte att läsa sig till i budgetpropositionen, och Birgitta Dahl har tidigare undvikit att ta fram utredningsmaterial när det gäller denna fråga. En annan fråga som jag återkommer till med viss envishet eftersom det gäller något viktigt, är följande: Är regeringen beredd att låta 1990 års kontrollstation vara en förutsättningslös kontrollstation för om vi, med den kunskap vi har i dag, skall genomföra en avveckling fram till år 2010?
Fru talman! Socialdemokraterna har, under sin regeringsperiod sedan 1982, lagt fram ett flertal energipolitiska propositioner, vilka har vunnit majoritet i denna kammare. Jag vill påpeka att de borgerliga regeringarna hade besvärligheter i detta avseende och att de föll på energifrågan. I den diskussion vi har haft under senare tid, bl.a. när det gällde den förra energipropositionen, så fanns det ju en djup splittring i fråga om detta alternativ. Det var med anledning av detta som jag ställde den frågan. Vad gäller frågan om kontrollstationen 1990 skall vi ta fram ett material och redovisa de problem som finns och hur vi skall klara av att lösa dem. Vi får avvakta tills det materialet är framtaget.
Fru talman! Det är beklagligt att människor som kommer in i politiken utifrån ibland blir ”politikens politiker”, både i svar och i formuleringar. Jag betvivlar inte att socialdemokraterna har lagt fram många propositioner i denna riksdag, men det är ju inte detta som förändrar verkligheten. Det avgörande, det som förändrar verkligheten, är när man faktiskt med konsekvens genomför någonting i dessa propositioner. I den delen har den socialdemokratiska energipolitiken än så länge bara skapat osäkerhet. Den avgörande frågan är om socialdemokraterna kommer att fullfölja planerna på den förtida avvecklingen, och om de kommer att genomföra den totala avvecklingen med dess mycket omfattande konsekvenser för det svenska välfärdssamhället. I denna fråga är socialdemokraterna uppenbarligen helt svarslösa. Vad jag skulle vilja veta är om industriministern är beredd att låta 1990 års kontrollstation vara en förutsättningslös kontrollstation i vad gäller om det går att förena kärnkraftsavvecklingen med omsorgen om svensk ekonomi och miljö.
Fru talman! Jag har svarat på den frågan. Jag tror inte att vi kommer särskilt mycket längre i debatten i dag. Vi bör kunna ta en ordentlig debatt när det sakmaterial som vi väntar på, ett tjugotal utredningar, föreligger.
Fru talman! Jag kan medge att det verkar som att vi inte kommer att få fler svar i denna fråga. Jag skall därför inte försöka förlänga debatten. Jag vill endast ge Rune Molin en uppmaning. Jag förväntar mig emellertid inget svar på denna uppmaning, eftersom jag har respekt för att industriministern är ny i sitt ämbete. Ta tag i utredningsarbetet kring frågorna om kärnkraftsavvecklingens miljökonsekvenser! Det material som än så länge har kommit fram beaktar inte dessa konsekvenser och försöker inte fånga upp dem. Riksdagen och svenska folket har emellertid, oavsett vad vi anser om kärnkraftsavvecklingen, rätt att få besked om vad denna avveckling kommer att kosta i form av miljökonsekvenser. Med detta, fru talman, vill jag bara säga att jag i avvaktan på kommande svar ser fram emot debatter i detta ämne.

Fru talman! Börje Hörnlund har frågat om regeringen avser att förelägga riksdagen något förslag om återföring av 1 öre/k Wh av vattenkraftens övervinster till de vattenkraftsproducerande regionerna. Bakgrunden till frågan är bl.a. att regionalpolitiska kommittén föreslagit att 1 öre/k Wh av vattenkraftens övervinster skall återföras till vat tenkraftsregionerna, dvs. ca 600 milj.kr. Förslaget utgör därmed enligt frågeställaren en väsentlig del av det resurstillskott som kommittén ansett skall tillföras utsatta regioner. När det gäller de olika förslag som den regionalpolitiska kommittén framlagt vill jag erinra om att dessa för närvarande bereds inom regeringskansliet och att kommitténs förslag utgör ett av de underlag som kommer att ligga till grund för den regionalpolitiska proposition som regeringen avser att förelägga riksdagen i slutet av februari. Vad gäller kraftföretagens vinster så har regeringen nyligen bemyndigat chefen för finansdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda frågan om kraftföretagens vinster . Enligt utredningsdirektiven skall de förslag som denna utredning kan väntas leda fram till utformas med hänsyn till att vinster från äldre vattenkraft skall kunna återföras till de regioner där de genereras. Syftet med en sådan återföring skall enligt direktiven vara att finansiera olika samhällsinsatser, som kan bidra till den regionala utvecklingen i vattenkraftsregionerna. Utredaren väntas redovisa resultatet av sitt arbete före utgången av år 1990. Innan resultatet av detta utredningsarbete föreligger, är jag inte beredd att kommentera frågan närmare.
Fru talman! Jag tackar industriminister Rune Molin för svaret, men jag beklagar verkligen dess innehåll. När det gäller regionalpolitiska frågor är det en mycket klar tendens att de läggs i långbänk. Vi kan jämföra den här lilla frågan med t.ex. den stora skattereformen. När det gällde skattereformen var man beredd att lägga fram det stora förslaget för riksdagen innan remissvaren hade kommit in. Här talar vi nu om en liten fråga, som är viktig för de mest utsatta kommunerna och länen i landet. Den har diskuterats och utretts på olika sätt under ca tio år. Den regionalpolitiska kommittén är i stort sett enig, och remissinstanserna har i stort sett stött förslaget. Frågan borde nu kunna beredas i regeringskansliet och en proposition föreläggas riksdagen utan nya utredningar. Det är litet olyckligt att jag skall behöva diskutera frågan med Rune Molin. Såvitt jag förstår hade man redan gjort det här ställningstagandet innan Rune Molin gick in i regeringen. Jag upplever dock att det är något av den obotfärdiges förhinder så fort regeringen skall tala om regionalpolitik och regional utveckling. Jag beklagar det.
Fru talman! Frågan om beskattning av energi och särskilt vattenkraft är inte helt okomplicerad. Jag föreställer mig att när vi skall diskutera bl.a. sysselsättningskonsekvenserna av avvecklingen blir prispolitiken för elkraften en av de väsentligaste frågorna. Jag tror att vi behöver ett bättre underlag för den diskussionen än vi har i dag. Vi bör också veta mer om hur prispolitiken för el skall vara beskaffad och vilka konsekvenser en politik, som innebär överföring till vattenkraftsregionerna skattevägen, medför.
Fru talman! Jag vill ställa en följdfråga till industriministern. Är industriministern som person positiv till att principiellt minst I öre/kWh återgår till dessa regioner, sedan industrimininstern har hittat de goda, eller skall vi säga byråkratiska eller tekniska, lösningarna?
Fru talman! Jag hade en bakgrund innan jag kom till regeringen. Jag har lett inom LO en utredning, som bl.a. föreslog att 1 eller 2 öre skulle avsättas för det ändamålet. Det var dock ingen djupgående utredning. Jag tycker att det är klokt att vi nu får det här materialet så att vi får ett bättre underlag för ett ställningstagande. Vi får då se vad den sakliga prövningen i det sammanhanget leder fram till.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag har mycket noga läst LO:s utredning tidigare.
Fru talman! Karin Falkmer har frågat mig hur tillgången till elenergi till konkurrenskraftiga priser skall säkras under 1990-talets andra hälft. Regeringen har i 1988 års energipolitiska proposition redovisat sin syn på den framtida energipolitiken. Huvuduppgiften är att skapa goda förutsättningar för den omställning av energiförsörjningssystemet som skall genomföras under de närmaste decennierna. Kärnkraftsavvecklingen är en viktig del i denna omställningsprocess. Avvecklingen skall kunna genomföras utan att landets elförsörjning äventyras och utan att samhällsekonomiska, sociala eller miljöpolitiska mål hotas. Regeringen avser att i en energipolitisk proposition hösten 1990 redovisa de åtgärder som bör vidtas för att kärnkraftsavvecklingen inte skall resultera i t.ex. elbrist eller osäker eltillförsel under 1990-talet. Förberedelser för denna proposition pågår inom regeringskansliet. Ett stort antal utredningsuppdrag har lagts ut. Resultaten av utredningsarbetet kommer att ingå i underlaget för propositionen och vara underlag för riksdagens behandling av denna. Med anledning av Karin Falkmers fråga vill jag nämna utredningen EL 90 som har till uppdrag att undersöka hur konkurrensförhållandena för den elintensiva industrin påverkas under kärnkraftsavvecklingen. Utredningen skall bl.a. redovisa förslag till åtgärder som leder till rimliga konkurrensvillkor och värnar långsiktiga överlevnadsmöjligheter för den elintensiva industrin. Utredningen skall redovisa resultatet av sitt arbete den 1 mars i år.
Fru talman! Industriministern håller uppenbarligen fast i vid beslutet om kärnkraftsavvecklingen. Många inom industrin knöt mycket starka förhoppningar till att man förflyttade energifrågorna till industridepartementet. Det är emellertid uppenbart att regeringens energipolitik inte blir bättre bara för att man byter ministrar, utan det är den felaktiga politiken och de förödande energibesluten om kärnkraftsavvecklingen som måste bytas ut. Regeringens energipolitik har redan åstadkommit enorm skada. Den elintensiva industrin har avstått från investeringar eller flyttat verksamheter utomlands. Industrins oro för de stigande energipriserna är stark, och den måste rimligen landets industriminsiter ta på allra största allvar. Jag upplever situationen som absurd. Industrin känner sig hotad av inhemsk elfientlig energipolitik, samtidigt som vi vet att svensk kärnkraftsteknologi är bland de främsta i världen. Svenska kärnkraftsreaktorer har en säkerhetsnivå som är unikt hög. Svensk kärnkraftsteknologi utnyttjas för att höja säkerheten i kärnkraftverk utomlands. Det är min förhoppning att industriministern, som har det yttersta ansvaret, informerar sig väl om den svenska kärnkraftsteknologins fina läge och sedan kanske medverkar till att sprida denna kunskap. Jag undrar om industriministern kommer att försöka medverka till att vi i Sverige får en saklig debatt kring kärnkraften.
Fru talman! Det är i allra högsta grad min ambition att vi skall kunna föra diskussionen på ett sakligt sätt och med allt underlag som vi behöver. Jag uppfattar Karin Falkmer så att hon inte vill avskaffa kärnkraften. Hon vill fortsätta att använda de reaktorer som finns så länge som det över huvud taget är möjligt. Hökmark nämnde tidigare 40 år. Jag förmodar att Karin Falkmer vill bygga ut kärnkraften med nya reaktorer för att klara vår framtida elförsörjning. Den politiken kan jag inte ställa upp på. Jag tror inte på den. Min uppfattning är att vi i Sverige inte kan, lika litet som i något annat land, bygga en elpolitik på ett produktionssystem som människor är rädda för och som skapar oro. Det leder till en osäkerhet för hela samhället av det slag som vi upplevt under 70 och 80-talen. Olyckor inträffar i reaktorer utomlands och skapar en våldsam diskussion och osäkerhet här hemma med krav på omläggning av energipolitiken. Det går inte att föra en kortsiktig energipolitik, utan vi måste ha en långsiktig energipolitik för att industrin skall kunna planera. Vi måste också ha en energiproduktion som grundar sig på förnybara energislag. Kärnkraften är inte ett sådant energislag. Den kräver ändliga resurser i form av t.ex. uran. Vi har bara få förnybara energislag i dag, och det var därför vi ville ha denna kärnkraftsparentes för att hinna få fram den nya teknik som skall hjälpa oss att klara vår energiförsörjning. Jag tror att vi i dag av miljöskäl och många andra skäl måste komma över till förnybara energislag, som också gör en trygg planering möjlig för vår industri. Det är en långsiktig politik, och det är en svår politik, men vi måste genomföra den.
Fru talman! Jag håller med industriministern om att det råder oro ute bland det svenska folket för kärnkraften. Det är bl.a. därför jag efterlyser en saklig debatt. Vi har i Sverige en kärnkraftsteknologi som är bland de främsta i världen. Fram till 1995-1996 har vi ingen ersättningsenergi. Det är därför som våra industriföretag, särskilt de som är starkt beroende av elenergi, är så oroliga. Jag upplever väldigt starkt hur absurd situationen är, eftersom jag bor i Västmanland, där vi i Fagersta och Surahammar har elintensiva industrier, som mycket starkt påtalar denna oro. Samtidigt har vi i Västerås Asea Brown Boveri, som är ett av de mest elkraftsintensiva företagen i världen.
Fru talman! Vi vet att den eltunga industrins konkurrenssituation i dag baseras på elpriser som är ganska låga och konkurrenskraftiga. De nya elproduktionsanläggningar som vi kan få till stånd i dag kommer att medföra en väsentlig höjning av produktionskostnaderna i förhållandena till produktionskostnaderna i våra gamla vattenkraftsanläggningar och i kärnkraftverken. Detta är ett problem som vi måste lösa, och jag tror att det går att lösa det. För mig är det fråga om att hitta ett energisystem, som klarar omställningen från kärnkraften, miljöfrågan, ekonomin, sysselsättningen och välfärden. Detta är, som jag tidigare sade, en svår ekvation, men jag tror att det går att förena allt detta med en avveckling av kärnkraften. Vi skall i höst redovisa vilken politik vi anser att man i det avseendet bör bedriva.
Fru talman! För ett antal månader sedan lyssnade jag till en debatt på Cirkus mellan Kjell-Olof Feldt och representanter för skogsindustrin. Kjell Olof Feldt ställde sig då på Birgitta Dahls sida vad beträffar en förtida avveckling av kärnkraften. Han sade också att detta kommer att kosta och att det kommer att svida. Då undrar jag: Finns det någon gräns för hur mycket det får svida för svenska folket och för den svenska elintensiva industrin? Var i så fall går den gränsen?
Fru talman! Det är min ambition att redovisa alla de smärtsamma fakta som kan komma fram och som vi tvingas att ta ställning till. Men det sker först i höst, och då kan vi fortsätta debatten.
Fru talman! Jag tolkar det sista industriministern sade så, att det trots allt finns en öppning för att vi skall kunna komma fram till ett beslut om att den förtida kärnkraftsavvecklingen, som förorsakat så mycken oro, inte kommer att genomföras.
Fru talman! Min ambition är att fullfölja den politik som riksdagen har fattat beslut om.
Fru talman!

Fru talman! Jag hade förmånen att tillhöra ledningen för linje 2, som fick flest röster i folkomröstningen 1980. Jag tror att den framgången berodde på sakligheten i våra argument. Vi kommer att fortsätta efter den linjen.
Fru talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om jag avser att säkerställa en lika ingående behandling av energihushållningens möjligheter som av tillförseln av energi. Mitt svar på frågan är ja. Det är nödvändigt med fortsatta stora insatser för att åstadkomma en effektiv och rationell användning av energi inom samhällets alla delar. Energieffektivisering är därför ett prioriterat område enligt de energipolitiska riktlinjerna. Genom att möjligheterna till lönsam energihushållning tas till vara minskar belastningen på hushållens och företagens ekonomi. Kravet på hushållning gäller i särskilt hög grad användningen av el. Arbetet med elhushållningsprogrammet fullföljs enligt de riktlinjer som riksdagen godkände år 1988. Elhushållningsprogrammet omfattar bl.a. stöd till teknikupphandling av eleffektiva och elersättande produkter, processer och system. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att statens energiverk under nästa budgetår skall få göra åtaganden inom en ram på 50 milj.kr. utöver tidigare anvisade medel . Ett särskilt kansli har inrättats vid statens energiverk med uppgift att åstadkomma spridning och upphandling av produkter och system för en effektivare elanvändning inom olika sektorer av samhället, samordna effektiviseringsarbetet hos myndigheterna samt förmedla kunskap om energieffektivisering. Härutöver bedriver nu ett stort antal aktörer på marknaden aktiv verksamhet som syftar till en effektivare energianvändning. En effektiviserad elanvändning gynnar både miljön och ekonomin genom att färre elproduktionsanläggningar behöver byggas. Energihushållning är också en viktig komponent i arbetet att begränsa klimatpåverkan från energisystemet. Regeringen kommer i den energipolitiska propositionen som föreläggs riksdagen hösten 1990 att redovisa de åtgärder för såväl energitillförsel som energianvändning som bör vidtas för att en säker tillförsel av elenergi skall tryggas vid mitten av 1990-talet. Regeringen kommer då att redovisa uppnådda resultat av de pågående hushållningsaktiviteterna och behovet av särskilda åtgärder för att stimulera energihushållning.
Fru talman! Jag ber att få tacka energioch industriministern för svaret på min fråga. Det gäller att lyssna till de personer som både kan och vill avveckla kärnkraften, för att omställningen skall bli så litet smärtsam som möjligt. Personligen tror jag inte att den behöver bli smärtsam alls. Tvärtom kommer det att bli nya framtidsmöjligheter för vår industri när vi ställer om vårt energisystem. Det finns ju redan i dag andra energiformer, som har svårt att komma ut på marknaden. I Brundtlandrapporten sägs att industriländerna bör halvera sin energianvändning för att u-länderna skall få tillfälle att öka sin. Både svenska och internationella utredningar visar att detta kan ske samtidigt som tillväxten och välfärden i landet ökar. Det är dessa möjligheter vi måste ta fasta på. Man måste se på hela energisystemet. Vilken sorts energi behövs till vad och vilka substitutionsmöjligheter finns det? Jag skall nämna några exempel som industriministern säkert känner till. En termomekanisk pappersmassafabrik köper mängder av el från nätet, medan en kemisk massafabrik är självförsörjande på energi, som därtill är förnybar, och får el över till papperstillverkningen. En stor köpare av energi, t.ex. en processindustri inom skog eller järn, kan också producera el som en biprodukt som den kan leverera på nätet och få betalt för. Vissa veckor om året när det är svinkallt och industrin går för fullt kan man genom laststyrning göra det möjligt att inte ha så stor reservkapacitet. Det finns många sådana möjligheter som jag hoppas att industriministern kommer att undersöka. När det gäller bostadssektorn och transportsektorn är jag särskilt oroad över att transportforskningsdelegationen tycks stoppa Uppsala kommuns försök med vätgasdrivna bussar. Vill industriministern göra något åt detta och sätta sig in i denna fråga?
Fru talman! Sakläget när det gäller Birgitta Hambraeus sista fråga kan jag ingenting om. Jag kan därför inte besvara den, men jag skall naturligtvis skaffa mig kunskaper om detta. Jag tror emellertid att vi är helt överens i denna fråga. Vi måste göra allt vi kan för att hushålla med elenergi och annan energi av alla de skäl som har nämnts, bl.a. miljöskäl och ekonomiska skäl. Det finns en del problem i samband med detta som vi naturligtvis inte kommer förbi. Många energibesparingar har redan gjorts inom industrin, men när industrin skall gå vidare måste ofta nya processer eller investeringar ske för att åstadkomma stora resultat. Det har framgått i massmedia att man inom skogsindustrin skulle ha hittat nya processer som radikalt skulle minska elanvändningen vid framställning av t.ex. massa. Problemet är att sådana saker tar tid, men vi skall naturligtvis arbeta så fort vi kan på alla områden där det går. I detta sammanhang tror jag därför inte att Birgitta Hambraeus och jag har några delade meningar. Vi måste hitta bra metoder för samarbetet för att ta till vara alla uppslag som finns.
Fru talman! När industrin gör en investering minskar energianvändningen. Jag har själv talat med t.ex. chefer på Avesta som blev mycket förvånade över att investeringen i en ny anläggning resulterade i att energianvändningen halverades, produktionen fördubblades och investeringen var avskriven inom bara några månader. Det finns alltså oerhört lönsamma investeringar att göra i dessa sammanhang, men industriföretagen måste få rätt signaler från samhällets sida. De måste ha klart besked om att Vattenfall och andra stora kraftbolag inte kommer att åstadkomma mycket mer elektricitet längre utan att det nu finns all anledning för industrin både att investera i nya processer som hushåller med energin men att också själva ordna motkraft. Skattesystemet måste också ses över så att detta inte missgynnas.
Fru talman! Det finns många olika styrmedel som måste användas för att minska energiförbrukningen och elanvändningen. Det finns naturligtvis en del problem i detta sammanhang. Sverige har ett bytesbalansunderskott och behöver öka den industriella kapaciteten för att klara detta. Detta tar sig uttryck i elprognoserna om att industrin behöver mer el för att klara denna produktion. Vi kommer inte förbi detta problem, men det är då desto viktigare att vi försöker hitta metoder som gör att vi i Sverige kan klara vår produktion med lägre energianvändning. Men jag tror att detta tar sin tid.
Fru talman! Dessa prognoser är förmodligen gjorda av dem som vill sälja och producera el. Det var åtminstone så förr i världen, och jag misstänker starkt att dessa uppgifter har kommit fram på detta sätt. I själva verket visar erfarenheterna energianvändningen minskar så fort företagen investerar i en ny process. Ibland substituerar man annan energi med el, och då ökar elanvändningen. Men vilken process som används beror på priset. När det gäller massaindustrin är två tredjedelar nu kemisk massaindustri som är självförsörjande i fråga om energi. Om massaindustrin däremot går över till bara termomekanisk industri blir den naturligtvis elkrävande. Vad jag tycker är viktigt att få fram är att det i detta sammanhang finns motstående intressen som är starka och välorganiserade och som vill fortsätta med kärnkraften och som vill skapa oro, vilket det har getts uttryck för tidigare i debatten. Men sakliga fakta som oberoende forskare tar fram visar att det finns mycket goda möjligheter att ersätta kärnkraften. Jag önskar verkligen industriministern lycka till när det gäller att söka upp den sortens fakta och den sortens forskare som både kan och vill avveckla kärnkraften.

Fru talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om jag kommer att fullfölja Birgitta Dahls utfästelse att inhämta en redogörelse från de svenska ambassaderna om kärnkraften och redovisa resultatet i god tid före nästa energipolitiska beslut. En begäran om beskrivning av kärnkraftens roll och situation i resp. land gick den 27 december 1989 ut till de svenska beskickningarna i alla länder av intresse i detta sammanhang. Ett stort antal redovisningar har redan kommit in. Materialet kommer att sammanfattas. Sammanfattningen kommer att bli offentlig i god tid före nästa energipolitiska beslut.
Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för detta synnerligen tillfredsställande svar på min fråga. Det känns mycket bra att det så snabbt verkställdes. Om vi i Sverige 1976 hade vetat att Greiswaldreaktorn nära den svenska kusten i DDR, var nära ett härdhaveri, då hade Sveriges energipolitik antagligen sett mycket annorlunda ut. Vi hade inte haft så mycket kärnkraft att avveckla i Sverige. Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har det ena landet efter det andra börjat ompröva sina kärnkraftsplaner. Vi avvecklar kärnkraften utan att det rapporteras i Sverige, och de skriver ner sina utbyggnadsplaner. I USA har man bestämt att t.ex. Shorehams kärnkraftverk som ligger i New York och som har kostat 6 miljarder dollar aldrig kommer att producera någon el på nätet. Det kommer att avvecklas. Det är intressant att när Margaret Thatcher i Storbritannien försökte få kraftindustrin att ta över kärnkraftverken vägrade de av ekonomiska skäl. Detta borde vara intressant inte minst för moderaterna. Om industrin måste ta med hela kärnkraftscykeln, inkl. att riva kärnkraftverken, ta hand om avfallet och dessutom bygga nya kärnkraftverk, finns det ingen som helst ekonomi i kärnkraften. Detta anses allmänt vara slutet för kärnkraften i Storbritannien. Den amerikanska villkorslagen när det gäller avfallshantering har visat sig inte hålla, och det anses allmänt att det är slutet för kärnkraften i USA. Jag hinner inte ta upp fler länder, men det finns många exempel som man kan nämna när det gäller hur länder, också i Europa, omprövar kärnkraften, t.ex. Italien Schweiz, Österrike, Västtyskland, Japan, osv. Starka oppositionskrafter finns mot kärnkraften över hela världen.
Fru talman! Jag tycker också att det är bra att man gör denna genomgång. Jag tror inte att vi får veta så mycket nytt, eftersom vi har mycket effektiva massmedier som redovisar sådana saker. Under framför allt de senaste åren har de redovisat allt som har hänt. Om vi för någon tid sedan hade fått rap porter från våra beskickningar, hade de inte känt till det som nu under den senaste tiden har kommit fram i tidningarna. Beskickningarna bygger mycket av sina informationer på det som massmedierna beskriver i de länder där de är. Jag tror därför inte att vi skall överskatta vad vi får fram i detta sammanhang, men det är bra att vi får en sammanställning.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att våra ambassader går till källor i det land där de representerar Sverige och inte går någon genväg via IAEA, FN:s atomenergiorgan i Wien. När den utredning som jag satt med i om beredskapen inför stora kärnkraftsolyckor i Sverige bad IAEA om statistik om antalet kärnkraftverk i drift i vår närhet fick utredningen gammal statistik, som jag, genom att kontrollera aktuella uppgifter, kunde se var helt felaktig. Det var en statistik från tiden före Tjernobylolyckan. Jag hoppas att våra ambassader inte enbart talar med dem som vill behålla kärnkraften. Om statsrådet inte har upptäckt det så kommer han mycket snart att upptäcka att det pågår en maktkamp i hela världen på detta område. Kärnkraftsintressena kopplade med oljeintressena vill absolut inte att vi skall hushålla med energi och gå inför förnybara energikällor. Då är ju deras marknad borta. Det är mycket begripligt. Men det gäller för oss politiker att ha ögonen öppna, så att vi inte blir missledda.

Fru talman! Ulla Orring har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stärka sysselsättningen i Bjurholms kommun. Bakgrunden till frågan är att domänverket beslutat att lägga ner verkets kontor i kommunen. Enligt den instruktion som regeringen fastställt för domänverket har verket ett självständigt ansvar för verksamheten och sin personal. Innan domänverket tog beslut om sin omorganisation under år 1989 har verket i vederbörlig ordning genomfört MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna. Dessa har varit överens med verket om omorganisationen. Vid tidpunkten för beslutet om omorganisation fanns 11 personer att omplacera i Bjurholms kommun. I dag har fem personer fått ny sysselsättning. När det gäller de övriga sex personerna arbetar domänverkets omställningsgrupp med olika lösningar. Enligt vad jag erfarit har domänverket gott hopp om att lösa sysselsättningsfrågan för dessa personer. Låt mig övergå till frågan om konkreta åtgärder för att förbättra sysselsättningssituationen i Bjurholms kommun. Bjurholms kommun har, liksom övriga kommuner i Norrlands inland, prioriterats av socialdemokratiska regeringar i vad gäller regionalpolitiska insatser. Sedan år 1982 har i lokaliseringsstöd beviljats 17 milj.kr. till företag i Bjur holms kommun. Den beräknade sysselsättningseffekten är drygt 60 nya arbetstillfällen. Under år 1989 har ca 7,5 milj.kr. beviljats till olika satsningar i kommunen med en beräknad sysselsättningseffekt på 15 arbetstillfällen. Mot bakgrund av situationen i Norrlands inland, där Bjurholms kommun ingår, har regeringen lagt fram ett omfattande åtgärdsprogram. Programmet omfattar bl.a. resurser för särskilda skogsvårdsinsatser som kan förutsättas ge nya jobb och innebär att råvarutillgången för sågverken kan förbättras. Vidare har resurser tillförts regionen för att utveckla sågverksoch träindustrin. Länsstyrelsen i Västerbottens län disponerar innevarande budgetår ett anslag om 105 milj.kr. för regionala utvecklingsinsatser i länets kommuner. Medlen kan användas till insatser för företagsutveckling, lokaliseringsbidrag, glesbygdsstöd och projektverksamhet. Detta anslag, länsanslaget, har sedan år 1982 ökat mycket kraftigt, vilket bl.a. visar den prioritering regeringen ger Västerbottens län och dess kommuner.
Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag är mycket glad att industriministern tagit sig tid att svara så snabbt. Första gången jag lämnade frågan var den 4 december. Så jag har väntat, och inte bara jag utan även Bjurholmsborna har väntat. Jag tycker att läget är bekymmersamt i Bjurholm. Det är Sveriges minsta kommun med 3 000 invånare. Det finns inte många andra jobb att erbjuda dessa människor som nu är uppsagda från sin verksamhet. Jag delar inte industriministerns positiva syn, att möjligheterna för dem att få jobb är bra. Jag har talat med dem i dag. De sade att av dessa fjorton eller femton är det bara en som egentligen har fått ett nytt jobb. Jag kan tillägga att befolkningen i Bjurholms kommun har minskat med 1000 under 20 år. Fortsätter denna utveckling är läget mycket bekymmersamt. Jag tycker, fru talman, att domänverket här sviker inlandet med sin nya förvaltningsindelning. Det är märkligt att den nya skogsförvaltningen, som domänverket nu åstadkommer, förläggs till Umeå. Det finns sysselsättning redan i Umeå. Jag tycker inte att domänverket lever upp till den regionalpolitiska målsättning som även regeringen har antagit. Det sades bl.a. 1987 att regionalpolitik inte får slås sönder av ett enskilt statligt verks agerande. Jag vill veta industriministerns principiella inställning i frågan. Länsstyrelsen arbetar — jag tillhör själv länsstyrelsen — nu med näbbar och klor för att utlokalisera verksamhet från Umeå in i länet, men domänverket gör tvärtom och förlägger sin verksamhet till Umeå.
Fru talman! När det gäller sakläget har jag inhämtat upplysning om att verket efter förhandlingarna i omställningsgruppen den 22 januari meddelat att ytterligare två personer kan erbjudas anställning. Dessutom hoppas verket att de fyra resterande personerna kan beredas anställning före december 1990, då deras anställningar annars skulle upphöra. Så det pågår ett arbete. Får jag sedan när det gäller Bjurholm säga att det naturligtvis är en liten inlandskommun med alla dess problem. Jag kan bara påpeka att det ändå finns vissa ljusglimtar. Under 1989, som den senaste statistiken gäller, ökade kommunens befolkning med 40 och hade ett flyttningsnetto på plus 60. Det betyder att de insatser som görs av kommunen, länsstyrelsen och statsmakterna ändå vridit utvecklingen åt rätt håll. Arbetslösheten har successivt gått ner från 76 arbetslösa 1986 till 36 under 1989. Också det tyder på en förbättring. När det sedan gäller den principiella inställningen till det regionala stödet får vi tillfälle att redovisa detta i den regionalpolitiska propositionen om några veckor. Där redovisar jag också den principiella inställningen till hur resurserna skall användas för att ge de bästa effekterna där de bäst behövs. Slutligen vill jag tillägga att domänverket, liksom andra statliga företag, måste drivas rationellt. Vi kan inte kräva regionalpolitiska satsningar av företag och samtidigt i riksdagen kräva att de skall vara rationella och att de skall ge bra resultat och kosta litet. Vi måste ta konsekvenserna av det och samtidigt se till att vi på alla möjliga sätt genom regionalpolitiken motverkar de negativa effekter som rationaliseringsarbetet för med sig.
Fru talman! Jag är överens med industriministern på den punkten att arbetet inom domänverket också måste drivas rationellt. Men jag kan fortfarande inte förstå varför man lägger sitt skogsvårdskontor till Umeå, då det kunde ha legat i Bjurholm. Vilhelmina har ett och Lycksele har ett. Vilhelmina låter sina lokala små kontor ligga kvar i Sorsele. Det hade man kunnat göra också i Bjurholm. Att vi har ett flyttningsnetto beror mycket på att Bjurholmsborna, med folkpartiet i spetsen, har varit mycket positiva till att ta emot flyktingar. Det har betytt väldigt mycket för Västerbottenskommunerna. Industriministern påminner om att vi har tillgång till länsanslaget och att regeringen har medverkat till att ge länsstyrelsen en ökad skjuts i och med att man får mer i länsanslag. Industriministern är ny, men jag kan säga att det är oppositionen som har drivit regeringen till detta ställningstagande. Det är inte regeringens eget bord. Jag tycker ändå att det är viktigt att industriministern beaktar situationen i Bjurholm.
Fru talman! Huvudsaken är att det uppnås resultat, och det har man tydligen gjort i Bjurholm.
Fru talman! Jag kommer att noga följa verksamheten i Bjurholm.

Fru talman! Sonia Karlsson har frågat mig och det är möjligt att komplettera villkorslånet till Saab genom att föreskriva att viss verksamhet placeras i Vadstena. Riksdagen har nyligen beslutat att anvisa högst 1200 milj.kr. till statlig medverkan vid finansiering av ett civilt flygplansprojekt vid Saab-Scania AB. Statens medverkan i Saabs nya civila flygprojekt SAAB 2000 regleras i ett avtal mellan staten och Saab-Scania AB. I avtalet har Saab-Scania AB åtagit sig att utöka sysselsättningen inom flygdivisionen bl.a. i Linköping, Malmö, Dagsberg och Ödeshög men också att bl.a. skapa en ny produktionsenhet i Karlskrona. Avtalet undertecknades för statens del den 22 december 1989. Enligt min mening är det inte möjligt att nu ändra det redan träffade avtalet mellan Saab-Scania AB och staten, så att viss del av verksamheten placeras i Vadstena.
Fru talman! Jag ber att få tacka industriminister Rune Molin för svaret. Enligt uppgift har Saabs representanter till företrädare för Vadstena kommun sagt att det i och för sig skulle vara möjligt att placera viss verksamhet i Vadstena, men avtalet med staten angående villkorslånet förhindrar det. Min följdfråga är: Kan industriministern till Saab uttala att det inte finns något som hindrar att Saab förlägger viss del av sin verksamhet till Vadstena, exempelvis viss del av den expansion som är tänkt i Linköping, eftersom arbetsmarknaden i Linköping är mycket god. I dagens tidningar kan man läsa att den civila sektorn vid Saab är expansiv och produktionen ansträngd med dryga övertidsuttag samt ett maximalt utnyttjande av hela organisationen. Dessutom har man ett mycket stort rekryteringsbehov. Det säger man från Linköpings kommun. Man har alltså inte tillräckligt med arbetskraft i Linköping. Däremot är arbetsmarknaden i Vadstena mycket svag, situationen är närmast krisartad. Därför borde det ur samhällelig synpunkt vara mycket tillfredsställande, inte minst ur regionalpolitisk synpunkt, om Saab kunde ha viss verksamhet i Vadstena. Dessutom finns i Vadstena lokaler som är väl anpassade för industriverksamhet. Där finns också tillgång till arbetskraft.
Fru talman! Den här frågan var uppe till debatt i riksdagen så sent som i december. Det har alltså funnits möjligheter att motionera om ändringar i avtalet. Men några sådana motioner om Vadstena har inte väckts.
Fru talman! Jag vill bara göra den kommentaren att beslutet beträffande Plastbolaget fattades alldeles i slutet av november.
När det sedan gäller frågan huruvida Saab är förhindrat att förlägga verksamhet till Vadstena måste jag säga att jag inte ser några hinder alls i det avseendet, under förutsättning att det avtal fullföljs som staten har träffat angående lokalisering av verksamhet till berörda orter. Naturligtvis står det Saab fritt att bedriva verksamhet i vårt land varhelst Saab önskar.
Det fanns inte någon möjlighet tidsmässigt att motionera i frågan. Om så inte hade varit fallet kan jag lova att jag skulle ha motionerat i ärendet. Så här långt uppfattar jag industriministern på det sättet att man på Saab inte är förhindrad att förlägga viss verksamhet till Vadstena. Även om man inte skulle göra det, hoppas jag att industriministern med de möjligheter som han har kommer att arbeta för att Vadstena kommer att tilldelas stöd i någon form, så att arbetsmarknaden i Vadstena kommun kan förstärkas. Sedan en tid tillbaka har den socialdemokratiska regeringen initierat beslut eller visat handlingsförlamning, vilket negativt drabbat Skåne. Nedläggning av ett kärnkraftsaggregat i Barsebäck.
Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat vilka åtgärder statsministern är beredd att vidtaga för att de boende i Skåne inte skall uppleva att de befinner sig i en ”randstat” i Sverige. Frågan har överlämnats till mig. Sedan början av år 1986 har arbetsmarknaden i de båda Skånelänen utvecklats mycket gynnsamt. Antalet arbetslösa har i stort sett halverats. Detta gäller också Malmö kommun.
Beslutsvånda inför en fast förbindelse Malmö— Köpenhamn. 90 km/tim. på tidigare 110-vägar. Minskning av flygledarverksamheten vid Sturups flygplats.
Även befolkningsmässigt har de båda länen haft en gynnsam utveckling med en tillväxt med drygt 0,5 90 årligen under perioden 1986-1989. Såväl nettoinflyttningen från övriga landet som nettoinvandringen har ökat varje år under denna period. Antalet sysselsatta har totalt sett ökat med omkring 1 Ze årligen i båda länen.
Detta är några exempel där många i Skåne anser sig negativt behandlade av regeringen.
Skåne har alltså haft en mycket gynnsam utveckling de senaste åren, och det finns inte något fog för talet om detta landskap som en ”randstat” i Sverige. Tvärtom skulle jag tro att man i många andra landsändar skulle önska att utvecklingen där hade varit lika god som i Skåne.
Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret. Men jag tror inte att det är många i Skåne som delar den uppfattning som kommer till uttryck i slutet av svaret. Det gäller då också statsrådets partikolleger. Redogörelsen för hur det har sett ut och hur det ser ut för närvarande är ganska ointressant. Det som irriterar oss i Skåne är dock framför allt bristen på beslut från regeringens sida. Man har haft problem med frågan om broförbindelserna. Nu, fem minuter i tolv, kommer ett besked som kanske kan visa sig vara positivt. Avvecklingen av Barsebäck står helt i strid med folkomröstningsbeslutet. Också det här kommer att drabba Skåne ytterst negativt. 110-vägarna i Skåne är ett minne blott. Dessutom har försvaret fått kännas vid försämringar i form av mindre resurser för Skånes del. Tullen har också fått mindre resurser när det gäller Skåne. Av storstadsutredningen framkom nyligen att Malmö inte längre är en storstad utan en stad av Norrköpings storlek — Norrköping i all ära, men Malmö borde ligga före Norrköping. Jag vill påstå att många av de beslut som har fattats av riksdagen och regeringen inte överensstämmer med den uppfattning som invånarna i Skåne har. Det gäller t.ex. brobeslutet. De som i dag är motståndare till en bro eller när det gäller Barsebäck utgör enligt olika undersökningar 12 26 av opinionen. Därför är det förvånansvärt att regeringen inte kan så att säga komma loss och tala om vad den egentligen vill — alltså ge ett svar som skulle tillfredsställa en majoritet av befolkningen i Skåne, inkl. statsrådets partikolleger.
Fru talman! Vi är naturligtvis medvetna om att Skåne har utsatts för en del påfrestningar. Inte minst nedläggningen av Kockums varv har inneburit en påfrestning. Jag vill påminna om att det i det sammanhanget åstadkoms ett utomordentligt omfattande regionalpolitiskt paket för att stödja utvecklingen i Malmöregionen. Saabs etablering i det gamla varvsområdet är ett uttryck för vad som kan ske beträffande den typen av insatser. Så till de stora projekt som Sten Andersson i Malmö tar upp. Frågan om förbindelsen över Öresund tillhör dock inte mitt bord. Det är kommunikationsministern som handlägger sådana frågor. Jag kan bara säga, och det är då min privata åsikt, att det är viktigt att vi kommer fram till en lösning i den frågan. Men som bekant är vi inte ensamma om att bestämma. Vi måste ju också vara överens med regeringen och folketinget i Danmark. Överläggningar pågår. Det är alltså inte fråga om en medveten fördröjning. Vi måste ju arbeta så, att vi får ett underlag för ett positivt beslut — hur nu förbindelsen än kommer att se ut. För övrigt tycker jag inte att frågan om Barsebäck är en Skånefråga. Avvecklingen av kärnkraften gäller faktiskt såväl Hallands län som Kalmar län och Uppsala län. Jag tror inte att man där upplever att man bor i en ”randstat”. Det här är ju en konsekvens av den energipolitik som Sveriges riksdag har bestämt sig för. Naturligtvis skall vi hantera detta på ett sådant sätt att det inte får sysselsättningsmässiga konsekvenser eller medför regionala problem. Det är ju en av de viktiga målsättningarna i det energipolitiska beslutet.
Fru talman! Det har talats om konsekvenserna av industripolitiken. Men jag tycker att man kan tala om bristen på energipolitik. Är det något som vi i Skåne har saknat är det just en korrekt energipolitik. Om man avvecklar ett aggregat i Barsebäck, återstår bara ett enda alternativ — fossila bränslen. Normalt sett är det ju också så, att det är de som bor närmast aggregaten som drabbas. Sedan tycker jag inte att det finns någon anledning att nämna Saab och satsningen i Malmö. Vi kan dock bara hoppas att Saab skall lyckas. För närvarande har man ju vissa problem. Fortfarande är det många i Skåne som anser att alltför stor hänsyn har tagits till en liten men högljudd opinion. Även statsrådets kolleger i Malmö har, som jag tidigare sagt, talat för en bro och för ett bibehållande av Barsebäck. Därför tycker jag att ni i regeringen borde anamma detta och agera därefter.
Fru talman! Opinionen både i kärnkraftsfrågan och i frågan om en bro, en fast förbindelse, över Öresund gäller över alla partigränser. Det finns grupperingar inom socialdemokratin som talar antingen för eller mot i de båda frågorna. Det finns alltså en delad opinion. Trots den situationen måste vi komma fram till ett beslut.
Fru talman! Jag skall inte gå vidare här. Trots allt är jag tacksam för att vi har fått en ny industriminister, som delvis har ett ansvar för här nämnda frågor. Med tanke på Rune Molins tidigare uttalande och bakgrund finns det anledning för oss i Skåne att se ganska positivt på framtiden. Jag tackar alltså för svaret.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Detta är en viktig fråga. Det är viktigt att konsumenterna kan känna sig trygga och kan lita på de produkter och tjänster som de vill använda sig av. Vid produktsäkerhetslagens tillkomst var detta också syftet. I USA och i andra länder finns det på det här området en mycket starkare lagstiftning än den vi har i Sverige. Lagen i Sverige haltar i dag, eftersom den enbart omfattar tjänster och varor som tillhandahålls inom den privata sektorn och inte inom den offentliga. Det är desto mer märkligt, eftersom en så stor del av vår konsumtion ligger inom den offentliga sektorn där vi alltså erbjuds många tjänster. Fru talman! Denna fråga anmälde jag den 6 december 1989. Jag har fått vänta mycket länge på svaret. Statsrådet säger nu här att det pågår en utredning inom civildepartementet. Det är bra att den har tillkommit, och jag tror inte att utredningen fanns när jag ställde frågan — i varje fall inte vid månadsskiftet november-december. Det är därför jag återkommer i den här frågan. Jag delar statsrådets uppfattning att det också är viktigt att barnen kan känna sig säkra på sina daghem och att de kan använda sig av de redskap som tillhandahålls inom dagis, fritids och andra områden. Så länge vi inte har en lagstiftning som täcker detta område finns det oklarheter. I så fall måste konsumenten själv ta initiativet. Har vi en lag över detta område, innebär det att myndigheten själv får ta initiativet. Jag tycker att det är bra att denna utredning skall tillkomma. Men varför kan man inte tillåta en parlamentarisk sammansättning av utredningen?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

Trots vad statsrådet säger om att det behövs juridisk expertis i lagstiftningsarbetet, tror jag att de mänskliga synpunkterna gör sig mycket väl också inom expertområdet. Jag tror att vi har inom alla partier många med juridiska kunskaper som mycket väl skulle kunna platsa i en sådan utredning. Men jag avvaktar, och jag är glad över att utredningen har kommit till stånd. Vi får se till våren vad som skall hända.

Fru talman! Jag har följt med i arbetet eftersom jag har varit intresserad av det. Jag tog del av de EG-direktiv som kom i våras. De är inte precis i överensstämmelse med vår inriktning i Sverige. Det är viktigt att vi i Sverige kan visa litet försteg på det här området. Jag har inte fått veta av statsrådet när utredningen tillsattes, men det är kanske en hemlighet inom regeringen.

23 januari 1990 Fru talman! Beställningen från riksdagen kom i december 1988. När jag i = AA majställde frågan för första gången till statsrådet, hade man inte riktigt be Svar pa frekon slutat sig för någon utredning. Den måste ha kommit under hösten 1989.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att möta dopingproblematiken. Doping har spritt sig till nya grupper i samhället och är därför en angelägenhet inte bara för den organiserade idrotten. Jag delar Karin Israelssons oro inför bruket av doping och dess konsekvenser. Inom regeringen arbetar vi på olika sätt för att motverka doping. Europarådets ministerkommitté öppnade i höstas en särskild antidopingkonvention för undertecknande. Konventionen, som är öppen även för andra stater än Europarådets medlemmar, träder i kraft så snart fem stater har godkänt den. Genom att Sverige som ett av de första länderna undertecknade konventionen den 16 november förra året påskyndades processen. Denna antidopingkonvention är resultatet av ett expertarbete som pågått sedan sommaren 1988. För svensk del har Sveriges riksidrottsförbund ingått i expertgruppen. Genom konventionen åtar sig varje land att stärka och bättre samordna kampen mot doping inom idrotten. För att följa upp arbetet har en särskild internationell övervakningsgrupp inrättats inom Europarådet. Denna blir den första mellanstatliga instansen på dopingsidan. De nordiska länderna har varit pådrivande vid utarbetandet av konventionen. Från svensk sida har det varit särskilt angeläget att få med så bindande åtaganden som möjligt i texten när det gäller t.ex. kriminalisering av införsel och försäljning av bl.a. anabola steroider. Från svensk sida anser vi i övrigt att åtagandena enligt konventionen till stor del uppfylls genom Riksidrottsförbundets arbete mot doping. Karin Israelsson nämner själv att den promemoria, Åtgärder mot doping, som framtagits på initiativ av socialdepartementet i samråd med bostadsdepartementet nu är ute på remiss. Synpunkter från remissinstanserna skall vara inkomna senast den 31 januari. Förslaget till skärpta åtgärder från samhällets sida för att beivra dopingbruket innefattar bl.a. en särskild lag mot införsel, innehav, förvärv och överlåtelse av anabola steroider, testosteron och tillväxthormon. Förslaget skall beredas med skyndsamhet inom regeringskansliet. Därefter planerar regeringen att dels lägga fram en proposition i detta ärende under året, dels genomföra en översyn av kontrollen av narkotiska läkemedel i samband med övervägandena kring en ny läkemedelslagstiftning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. För två månader sedan ställde jag denna interpellation. Jag tror att de tidningsartiklar som då redovisade ett antal mord som utförts av dopade personer väckte många till insikt om vilka fruktansvärda konsekvenser dessa preparat för med sig. Rapporter från rättsläkarstationen i Solna gav besked om att betydligt fler än fem mord kan ha begåtts av dopade kroppsbyggare och idrottsmän den senaste tiden. Tyvärr medger inte de minskade resurserna på våra rättsläkarstationer kontroll av alla de fall där man kan misstänka ett samband mellan våldsdåd och dopingpreparat. Dopingproblematiken har nu visat sig ha inte bara idrottsliga aspekter. Det som händer för en idrottsman som har tagit otillåtna medel är inte bara utestängning från vissa matcher eller avstängning och förlust av rekord och medaljer. Problemen har visat sig vara betydligt allvarligare än så. Psykiska störningar och ökad aggressivitet är vanliga biverkningar. Det är dessa biverkningar som orsakar alla de våldsdåd som nu allt oftare rapporteras som en följd av detta missbruk. Man kan med fog fråga sig som händer när dessa preparat sprider sig med denna hastighet och när de får den enorma utbredning som de tycks ha. Hos en kroppsbyggare fann polisen hela lägenheten belamrad med burkar med piller som skulle stärka fysiken. Bland kroppsbyggare är det mera regel än undantag att man använder otillåtna preparat som, vilket man i vissa fall bara tror, stärker muskeltillväxten. Handeln med dessa preparat är inte fullt känd, inte heller på vilka vägar de sprids. Troligtvis smugglas stora kvantiteter in från andra länder. Hur stora mängder av dessa preparat som skrivs ut av läkare i vårt land saknar vi också kännedom om. Det finns inte något skäl att annat än rent undantagsvis ordinera anabola steroider till en patient. Detta talar för att dessa preparat kan utgå ur det sortiment av läkemedel som kan förskrivas i vårt land. Inte bara anabola steroider används i dessa grupper av kroppsbyggare, idrottsmän och idrottskvinnor. Vilka effekter de andra preparaten har saknar vi kännedom om. Kanske lurar det ännu flera överraskningar vad gäller effekter av dopingpreparat i framtiden. Vad som nu sker är att dopingpreparaten blir alltmera kroppsegna. Genom biotekniken kan man nu framställa preparat som dels förbättrar prestationsförmågan, dels är omöjliga att spåra. Bl.a. ett blodbristmedel som benämns ”epo” har i USA blivit populärt som dopingmedel. Även tillväxthor moner tillverkade denna väg används i dessa sammanhang. Ett svenskt företag, KABI, satsar för närvarande stort på en tillverkning av detta preparat. Det är omistligt för sitt rätta ändamål, att ge kortvuxna en chans till normallängd, men meningen kan inte vara att idrottsmän skall bruka detta preparat för att vinna segrar. Det måste snarast klarläggas hur man skall förhindra att dessa läkemedel används till doping. Preparaten är kroppsegna och det finns ingen möjlighet att spåra dem. Detta oroar även Riksidrottsförbundet, som verkligen försöker att komma till rätta med de allt större problemen. För att detta arbete skall lyckas måste det få regeringens stöd. Det är bra att Sverige deltar i det internationella arbetet för att komma till rätta med problemet den vägen. Nu krävs det bara att regeringen hemma i sitt eget land snabbt kommer fram med åtgärder, som förhindrar att flera kroppsbyggare eller idrottsmän blir aggressiva våldsverkare som sprider skräck och fasa i sin omgivning. Dessa män har fallit offer för en trend som innebär att den egna kroppens utseende får ta överhanden, detta i stället för att man bygger sitt självförtroende på andra egenskaper. Självfixeringen, som ofta är roten till detta beteende hos kroppsbyggaren, måste också pareras. För idrottsmannen och idrottskvinnan är det de omänskliga kraven på ständigt nya och bättre prestationer som lockar till att förbättra förmågan med otillåtna preparat. Marknaden är mycket lönande, och kunderna är mycket köpvilliga. Det skapas ett beroende som kanske inte kan jämställas med narkotikans, men likheter finns i beteendet hos en narkoman och en som medvetet sysslar med doping. De korta ögonblicken av känsla av framgång och lycka väger inte upp det livslånga lidande detta medför. Jag hoppas att regeringen nu, när remissvaren kommit in i slutet av denna månad, skyndsamt vidtar de åtgärder som finns med som förslag i promemorian Åtgärder mot doping. Vissa saker har dykt upp sedan denna promemoria skrevs, som gör det än mera viktigt att snabbt få till stånd en lagstiftning som jämställer anabola steroider med narkotika eller innebär ett totalt förbud mot dessa preparat. Ytterligare forskning måste också ske när det gäller dopingpreparatens skadeverkningar. Vi känner inte till utbredningen av bruket. Över huvud taget måste medlens spridningsvägar kartlägas och polisen ges i uppdrag att bedriva störande verksamhet, inte minst på en mängd gym som är förmedlingscentraler för dopingpreparat. Förslagen i den nämnda promemorian rörande en särskild lag mot införsel, innehav, förvärv och överlåtelse av anabola steroider, testosteron och tillväxthormon måste skyndsamt genomföras. Socialministern säger i svaret att så skall ske och att det skall ske skyndsamt. Jag hoppas att ordet ”skyndsamt” i detta läge verkligen står för vad vi andra anser vara skyndsamt. Socialdepartementet har i andra sammanhang inte visat någon större brådska när det gäller att komma till rätta med andra missbruksproblem. Jag hoppas att vår nytillträdda socialminister ser till att detta ärende behandlas med all möjlig förtur. Vi får inte acceptera det som nu sker. Dopingen måste bekämpas med alla medel. Slutligen vill jag fråga om vi redan nu, innan remissvaren har färdigbe handlats, kan vidta någon åtgärd i detta sammanhang. Finns det några planer på att stärka rättsläkarnas möjligheter att spåra dopingpreparat hos våldsverkare? Rättsläkarstationerna har i dag för små resurser för att klara av detta. Deras resurser måste alltså stärkas för att vi skall kunna få en överblick i fråga om vad som egentligen händer.
Herr talman! Tanken när det gäller skyndsamheten är att vi under våren skall försöka komma fram med ett förslag. Jag vill poängtera att det även handlar om frågor som rör läkemedelsförordningen. På det området pågår också ett arbete. Karin Israelsson sade att socialdepartementet tidigare inte har haft så bråttom när det gäller frågor som rör åtgärder för att kartlägga och lägga fram förslag om hur man skall komma åt missbruk. Vi skall komma ihåg att skyndsamheten inte får ta överhanden när det gäller kunskapsinhämtningen och helheten. Det är en kombination av att veta vad man gör och, när man vet detta, göra någonting i rätt tid och tillräckligt snabbt. I denna fråga är det i alla fall vår avsikt att återkomma skyndsamt med inriktning på en proposition under våren.
Herr talman! Jag får tacka för statsrådets tillrättaläggande. Nu har vi statsrådets ord på att något skall ske. Jag kommer naturligtvis att bevaka och följa ärendet noggrant. Om inget har dykt upp i slutet av våren, kanske vi har anledning att återkomma till denna debatt. Jag håller naturligtvis med socialministern om att det är viktigt att vi vet vad vi gör när vi vidtar åtgärder och att det behövs ett förarbete. Jag hoppas att jag kan lita på att detta sker i den takt som är möjlig för att vi skall få en bra grund för en proposition. Däremot är jag helt övertygad om att en del av dessa förslag skulle kunna genomföras innan hela remissarbetet är klart. Det finns säkert åtgärder som snabbt skulle kunna vidtas för att man skulle kunna påbörja arbetet.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig om jag avser att uppmana Apoteksbolaget att vidta åtgärder som medför ökad användning av generiska läkemedel i Sverige i syfte att utnyttja möjligheterna att sänka läkemedelskostnaderna med 500 miljoner till 1 miljard kronor och om jag avser att förändra Apoteksbolagets nuvarande prissättningsmodell. Vidare undrar Kent Carlsson om jag avser att förändra Apoteksbolagets styrelses sammansättning så att denna står i överensstämmelse med verksamhetens inriktning och gör det möjligt att aktivt ta del av en internationell utveckling på läkemedels området som skulle kunna medverka till att Sverige slipper onödigt höga läkemedelskostnader. Han frågar också om jag är beredd att omgående omförhandla statens avtal med Apoteksbolaget, för att därigenom skapa förutsättningar för en diskussion med Apoteksbolaget om hur man på ett snabbt sätt skall kunna dämpa kostnaderna för receptbelagda läkemedel. Kent Carlsson har också ställt en fråga till industriministern, som överlämnats till mig för besvarande, om bildandet av ett generikabolag. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Dåvarande socialminister Gertrud Sigurdsen tillkallade år 1983 en kommitté för en översyn av läkemedelslagstiftning m.m. Eftersom då gällande avtal mellan staten och Apoteksbolaget skulle uphöra att gälla fick utredningen i uppdrag att med förtur överväga om det mot bakgrund av utvecklingen och vunna erfarenheter av Apoteksbolagets verksamhet fanns anledning att för framtiden göra ändringar i avtalet. Kommittén redovisade i sitt delbetänkande Apoteksbolaget mot år 2000 resultatet av sina överväganden i denna fråga. Översynen visade att Apoteksbolaget i allt väsentligt hade iyckats väl med att lösa sina uppgifter inom läkemedelsförsörjningen. Betänkandet remissbehandlades. Mot denna bakgrund lade regeringen fram en proposition i mars 1985, vilken riksdagen ställde sig bakom, om nytt avtal med Apoteksbolaget. Avtalsperioden bestämdes till fem år. Den första avtalsperioden löper till den 31 december 1990, och avtalet förlängs automatiskt för ytterligare en femårsperiod om det inte sägs upp av någon av parterna senast ett år innan avtalstidens utgång. Någon uppsägning har inte skett. För närvarande sker en samlad beredning av läkemedelsfrågorna inom regeringskansliet mot bakgrund av bl.a. läkemedelsutredningens huvudbetänkande Läkemedel och hälsa. I detta arbete kommer att tas upp också frågor som berör generisk förskrivning och därmed Apoteksbolagets verksamhet. Kent Carlsson frågar också om jag avser att förändra Apoteksbolagets nuvarande prissättningsmodell. Anledningen till frågan är att Kent Carlsson anser att Apoteksbolaget synes ha varit synnerligen passivt och inte försökt motverka den snabba kostnadsutvecklingen. Jag delar inte denna uppfattning. När det gäller läkemdelskostnader per invånare ligger Sverige vid en internationell jämförelse strax under ett medeltal. Länder som Frankrike och Italien har relativt sett lägre läkemedelspriser men har högre kostnader per invånare medan t.ex. Holland har relativt låga kostnader per invånare trots höga priser. Detta beror på bl.a. olikheter i såväl val av preparat som terapitradition i de olika länderna. Jag kan också nämna att länder som USA och Japan har dubbelt så höga läkemedelskostnader per invånare som Sverige. Jag delar Kent Carlssons grundinställning att det är viktigt att dämpa kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet. Apoteksbolaget har ansvaret för läkemedelspriserna dels genom prisförhandlingarna med läkemedelsindustrin, dels genom ansvaret för viss del av partihandeln och för detaljhandeln. Men kostnaderna är beroende också av den förskrivande läkarens ansvar för val av produkt samt volym av det läkemedel som ingår i terapir.. Apoteksbolaget arbetar mycket aktivt med att ge en producentobunden och från alla relevanta synpunkter god läkemedelsinformation till förskrivande läkare. Detta sker bl.a. genom läkemedelskommittéer, terapikonferenser och genom Apoteksbolagets läkemedelsbok. Vidare pågår — på initiativ av och med finansiering från Apoteksbolaget — en regional uppbyggnad av klinisk-farmakologiska informationsenheter med särskild uppgift att förstärka den producentobundna läkemedelsinformationen till förskrivarna. Det pågår också ett intensivt arbete för att utveckla den typ av kostnadsjämförelser som Kent Carlsson efterlyser som ett underlag för den förskrivande läkaren. Det är emellertid inte på det sättet att en prisjämförelse kan grundas på priset på enstaka tabletter. Det är i stället nödvändigt att ta hänsyn till hela terapin, dess längd och effekt från olika synpunkter. Det bör understrykas att med gällande lagstiftning har läkarna fri förskrivningsrätt och därmed det slutliga ansvaret för val av preparat. En förskjutning mot dyrare läkemedel sker även genom tillkomsten av nya och effektivare läkemedel. I många fall är valen av preparat dessutom relaterade till reviderade eller nya behandlingsprogram för skilda sjukdomstillstånd. Regeringen ser läkemedelsproduktion och läkemedelskonsumtion både från den sjukes synpunkt och ur ett samlat samhällsperspektiv. För Sveriges del är andelen för läkemedelskostnader i förhållande till de totala sjukvårdskostnaderna och till BNP relativt låg internationellt sett. Apoteksbolaget tillämpar en kombination av fasta och procentuella påslag för sin prissättning, påslag som varierar med produkternas inköpspris men som ändå kan sägas vara schabloniserade. Detta är i överensstämmelse med den praxis som används inom detaljhandeln i Sverige. Genom schabloniserad prissättning bär inte alla produkter sina egna kostnader, vilket medför såväl försom nackdelar. Jag har erfarit att Apoteksbolagets styrelse har beslutat att justera marginalerna så att de sänks på dyrare produkter och höjs på de billigare. Kent Carlsson frågar vidare om jag avser att förändra sammansättningen av Apoteksbolagets styrelse. Ägarna, i det här fallet staten, utövar sitt inflytande genom att på bolagsstämman utse styrelseledamöter i enlighet med svensk aktiebolagslagstiftning. Något åtgärd för att nu förändra styrelsens sammansättning är inte aktuell. Kent Carlsson tar upp monopolfrågan. Apoteksbolagets monopolställning har diskuterats tidigare i riksdagen och den konstruktion som finns i dag har riksdagen ställt sig bakom. Det finns inte heller här anledning att nu vidta någon åtgärd. När det slutligen gäller Kent Carlssons fråga om att med industrins företrädare ta upp frågan om att bilda ett av industrin och staten samägt generikabolag vars syfte skulle vara att tillhandahålla sjukvården billiga basläkemedel och öka resurserna till svensk läkemedelsforskning vill jag framhålla följande. Läkemedelsindustrin i Sverige är en av våra mest framgångsrika branscher och också den mest forskningsintensiva. I genomsnitt används närmare 20 70 av omsättningen på forskning. Utvecklingen under senare år visar också att generiska preparat introduceras på marknaden, av såväl generikainriktade företag som etablerade forskningsintensiva läkemedelsföretag. Frågor som rör generika kommer, som jag tidigare nämnt, att behandlas i samband med en proposition om ny läkemedelslagstiftning. Mot denna bakgrund finns inte anledning att nu att ta upp frågan om ytterligare ett generikaföretag.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min interpellation. Till den enkla frågan återkommer jag. Som en sammanfattning av svaret skulle man kunna säga att det mesta är frid och fröjd och att Apoteksbolaget fungerar perfekt, detta trots att vi under 1989 troligtvis haft en ökning av våra kostnader för receptbelagda läkemedel med nästan en miljard. Det är synd att statsrådet inte passar på och kommenterar de uppgifter som kommit från en SPK-utredning, som säger att vi skulle kunna spara nästan en miljard på våra läkemedel. Glädjande är dock att svaret är litet mer hovsamt i tonen än vad som tidigare har varit brukligt. Jag vill tillskriva det nya statsrådet äran av detta och att man på socialdepartementet, efter att ha tjuvläst SPK:s rapport, har insett att allt inte står helt rätt till. På min första fråga, om man är beredd att uppmana bolaget att vidta åtgärder som medför ökad generikaanvändning, svarar statsrådet att man inte riktigt vet. Vad det handlar om är om vi skall fortsätta att köpa dyra och gamla originalpreparat, när det finns 30-50 26 billigare generiska, dvs. exakta kopior. Om vi gör det kan vi troligen spara mellan 500 och 1 000 milj.kr. per år. En utveckling av det slaget pågår faktiskt i flera andra länder. I dag försvårar Apoteksbolaget detta genom att inte informera ordentligt om de billigare läkemedlen och genom att rätt ofta byta ut dessa vid expediering mot dyrare preparat. Vad vill statsrådet göra för att bryta en sådan utveckling och minska skattebetalarnas kostnader? På den andra frågan, om man är beredd att ändra på Apoteksbolagets sätt att sätta sina priser, svarar man nej. I dag plussar bolaget på ett procentpåslag och en expeditionsavgift. Man tjänar mer pengar ju dyrare preparatet är som man säljer, något som definitivt missgynnar billigare generiska preparat och kanske kan förklara Apoteksbolagets svala inställning till att kraftfullt informera läkarna om dessa. Socialministern försvarar bolaget med att man jobbar med bl.a. läkemedelskommittéer och nu funderar på att införa ett nytt slags kommittéer. Sanningen är att läkemedelskommittéerna har funnits i nästan 20 år och bara till en del har påverkat förskrivningen i slutenvården. I den öppna vården, där över 70 Yo av recepten skrivs ut, är det fortfarande läkemedelsbolagens eldorado. Dessa satsar mellan 17 000 och 35 000 kr. per aktiv receptförskrivande läkare per år på marknadsföring. Ministern svarar också att Apoteksbolagets styrelse nyligen har ändrat sin prismodell. Jag undrar om statsrådet är medveten om att den ändring hon refererar till innebar att Apoteksbolaget höjde sin marginal från redan höga 28 e till 29 20. Det duger inte att möta kritiken med sådant eller med att vi per capita har en medelhög läkemedelskostnad. Vad jag är ute efter är att den totala kostnaden för skattebetalarna är för hög och att vi betalar onödigt mycket för vissa piller. Vad jag har erfarit kommer SPK i morgon att kritisera just det sätt på vil ket bolaget sätter sina priser. Man går t.o.m. så långt att man föreslår att en ny utredning startas, som får titta på Apoteksbolagets effektivitet och på förmågan att motverka kostnadshöjningar i den egna verksamheten. På min tredje fråga om styrelsens sammansättning blir svaret: Nej, styrelsen kommer inte att ändras. Det är märkligt. Tycker statsrådet att det underlättar insynen när ett flertal personer i styrelsen sitter på dubbla stolar? Jag slår vad om att det svar jag har fått här i dag har passerat åtminstone en, kanske t.o.m. två personer på socialdepartementet, som förutom att de arbetar på departementet också sitter i bolagets styrelse! Hur skall de kritiskt kunna se på det bolag där de själva är styrelseledamöter? Vem kontrollerar att bolaget sköter sin del av avtalet med staten, när statens representanter sitter på bägge sidor om förhandlingsbordet? Helt klart är att Apoteksbolaget inte har följt den internationella utvecklingen på läkemedelsområdet. Ansvaret för detta måste åvila bolagets styrelse och dess VD. Jag kan inte finna annat än att de inte har klarat den uppgiften, vilket kan bero på otillräckliga kunskaper och bristande branschvana. På min fjärde och sista fråga blir svaret mycket otydligt. Avtalet med Apoteksbolaget kan inte sägas upp, säger statsrådet på det ena stället. Det är inte sant, eftersom staten som ensamägare kan göra i princip vad man vill med avtalet. Senare i svaret försöker statsrådet antyda att jag skulle vara ute efter bolagets monopolställning vad gäller distribution av receptbelagda läkemedel. Det är inte sant. Vad jag vill är att vi skall betala så litet som möjligt för bra läkemedel, vilket tyvärr inte är fallet i dag. Jag tror inte heller att riksdagen har ställt sig bakom en konstruktion, som innebär att kanske uppemot en miljard kronor förslösas under ett år. Vad tänker statsrådet göra för att pressa läkemedelskostnaderna? Något slags ståndpunkt måste statsrådet kunna ge uttryck för, även om departementet just nu arbetar med läkemedelsfrågan. Slutligen till min enkla fråga som ställdes till industriministern, som också är ordförande i branschrådet för läkemedelsfrågor. Tyvärr verkar det som om man inte har läst min fråga. Jag har nämligen fått svar på en fråga som i alla fall inte jag har ställt. Jag har inte frågat om staten är beredd att bilda ett generikabolag tillsammans med läkemedelsindustrin. Jag har ställt en fråga om ifall industriministern är beredd att ta upp diskussionen med läkemedelsföretagen om att läkemedelsföretagen tillsammans skulle bilda ett generikabolag. Herr talman! Jag antar därför att min enkla fråga kommer upp till diskussion i denna kammare vid ett senare tillfälle, då jag kan få svar på den fråga som jag har ställt. Tack för ordet.

Herr talman! På grund av en viss jävssituation kommer jag att undvika att beröra Apoteksbolaget i min diskussion här och i stället koncentrera mig på det viktigaste, nämligen att garantera patienterna en säker och effektiv vård till rimligaste möjliga kostnacG. Det är här viktigt att man ser på alla tillgängliga alternativ och inte bara läkemedlen. Litet historia: Sedan läkemedelsförmånen kom till har samhället givetvis intresserat sig för läkemedelskostnaderna. Detta ledde till en enmansutredning under 1960-talet, som utmynnade i att vi fick Apoteksbolaget och socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Under ett par år var jag den ytterst ansvariga för läkemedelspriserna på läkemedelsavdelningen. Det är med något av en skammens rodnad som jag kan berätta att kurvan för prisutvecklingen böjde av nedåt sedan jag lämnade över det ansvaret till Apoteksbolaget. Våra erfarenheter och vår kunskap var inte tillräckliga. Man behöver för att åsätta ett riktigt pris kunskap om marknadens storlek, tillgång på råvaror, vad forskningens insatser kostar — toxicitetstester och annat. Inte minst behöver man ha kunskap om marknadens storlek och hur registreringsavgiften påverkar marknaden. Sverige är en liten marknad, som inte är intressant i alla lägen, därför att den är för liten. 1976 fick vi en ny regering. Den grep sig också an läkemedelsområdet. Tre utredningar gjordes om information, läkemedelskontroll och pillerpriser. De två första ledde till vissa åtgärder. Den sista gjorde det inte. 1982 fick vi ny regering, och då började man åter intressera sig för läkemedelskostnaderna. Man försökte på byråkratisk väg styra läkemedelsförskrivningen genom att begränsa rabatteringen. Det ledde dock till konstigheter. Man styrde över till dyrare preparat, och en del av detta har man backat bort ifrån. 1983 års utredning tillsattes. Den skulle ha varit klar i slutet av 1985. Den blev klar 1987. Remisserna blev klara 1988, och nu väntar vi på proposition. Vi väntar och väntar. Jag vill fråga den nytillträdda socialministern om tidsplanen håller. Utredningar och väntan på propositioner leder till en hämning av utvecklingen. Man väntar på att se hur det skall bli och vidtar inte viktiga förändringsåtgärder. Varför lyckas då slutenvården? Jag har arbetat i en läkemedelskommitté i slutenvården. Den morot man där har är att man får ta del av de vinster som uppkommer genom besparingar då man begränsar sortimentet. Det är en av de viktigaste sakerna, att man begränsar sortimentet och ökar kunskaperna hos läkarna om det begränsade sortiment man förskriver. Detta måste man kunna överföra till den öppna vården, och där har vi misslyckats. Vi har projekt på gång som är mycket lovande. Det finns något som jag tror är viktigare än att föra diskussioner om priser och generika. Det handlar om att återföra till läkarna deras eget läkemedelsförskrivningsmönster och kostnaderna för förskrivningarna och att få dem att ifrågasätta och diskutera sitt eget medicinska handlande. I morgon kommer ett seminarium att äga rum på Skevik där distriktsläkare från det sydvästra sjukvårdsområdet i Stockholm skall föra just en sådan diskussion. Det gjorde man också förra året, och man har enats om ett begränsat sortiment. Detta börjar ge återverkningar på läkemedelsförskrivningen. I södra sjukvårdsområdet i Stockholm arbetar man på samma sätt aktivt med att få läkare att inte skriva ut nya läkemedel för tidigt. Det finns en distriktsläkare och en apotekare som går ut och muntligt informerar vårdcentral efter vårdcentral. Detta har tydligt visat sig i receptstatistiken. Man är mycket mindre benägen att börja skriva ut nya och dyrare läkemedel än vad man är i andra områden. Jag tror att det är på detta sätt som man måste arbeta. Men man måste också arbeta med ytterligare morötter för den öppna vården. Det räcker inte bara med information och muntliga kontakter och dessa data. Jag tycker att man också borde försöka sig på ekonomiska stimulansmedel. I dag ser man i öppenvården inte röken av vinsterna. De hamnar inom försäkringen. Jag skulle vilja höra statsrådets funderingar kring detta. Jag vill slutligen ta upp frågan om generika. Statistiken visar att vi skulle kunna spara 400 milj.kr. om man alltid skrev ut billigaste synonym. Men det finns problem här. Det gäller t.ex. namnfrågan. Läkemedlens namn sätts internationellt, de är krångliga och inte särskiljande. Vi använder handelsnamnen just för att förväxlingsrisk inte skall uppstå. Det blir också knepigare att spåra vilken produkt som egentligen har använts om ett läkemedel ger biverkningar. Detta måste man ta med i bilden om man diskuterar generikaförskrivning. Jag vill ställa en fråga till Kent Carlsson. Vilka data har Kent Carlsson som stöder påståendet att apoteken byter till dyrare preparat?

Herr talman! Jag tycker att Kent Carlsson redan har fått ett svar på sitt första påstående, nämligen att besparingspotentialen skulle ligga på uppemot 1 miljard. De senaste dagarnas diskussioner och de korrigeringar som har gjorts i massmedia visar att den uppskattningen av den förväntade besparingen inte är korrekt. Generikamarknaden utgör 10 96 av den totala värdemässiga försäljningen av läkemedel. Värdet är i dag 800 milj.kr. Vad man skulle kunna spara i dag, vilket Barbro Westerholm var inne på, är 400 milj.kr., detta förutsatt att man inte tar hänsyn till någonting annat än just besparingsmöjligheten i ekonomiska termer, dvs. att man inte tar hänsyn till terapimetod och andra saker som läkarna har ansvar för. När det gäller frågan om Apoteksbolagets kostnadsbild och att det har högre marginaler än vad andra har finns det naturligtvis ett antal faktorer som Kent Carlsson mycket nogsamt har undvikit men som man måste ta med i beräkningen. Apotekets personal har och skall ha en helt annan utbildningsoch kompetensnivå, eftersom man skall handskas med läkemedel. På det viset får man en lönebild inom apoteksvärlden som är något annorlunda än den inom servicenäringen och handeln i övrigt. Trots detta kan man notera att marginalerna i dagligvaruhandeln har ökat med 3 procentenheter under senare år, medan marginalen inom apoteksbranschen har sjunkit med 6 procentenheter. Det är produktivitetsutvecklingen som har gjort det möjligt att sänka marginalen inom apoteksbranschen med 6 procentenheter från 34 till 28. Det motsvarar med dagens försäljningsvolymer en besparing på 600 milj.kr. Vi skall då också notera att Apoteksbolaget sedan det bildades har ökat antalet apotek med 150 som har nyetablerats. Det finns i dag 850 apotek. Man skall komma ihåg att det i detta finns en service till medborgarna. När det gäller frågan om generikaföretag, dvs. den fråga som Kent Carlsson föreslog att vi skulle diskutera vid ett senare tillfälle, vill jag poängtera att de tre största läkemedelsföretagen — Astra, Kabi Vitrum och Pharmacia — står för 43 96 av försäljningen. Genom den affär som i december avslutades mellan Volvo och Procordia slås Kabi Vitrum och Pharmacia ihop till en koncern som får en marknadsandel på ca 25 90. Kabi har förvärvat rätten till ett holländskt generikaföretag, Generic Group, som för generikaprodukter. Under senare år har ett stort antal företag särskilt inriktat sig på just synonympreparat. Det är mot den bakgrunden som jag för närvarande inte ser någon anledning att stimulera bildandet av ytterligare något sådant generikaföretag. Jag hävdar fortfarande att vår grundinställning är gemensam, nämligen att vi har anledning att följa kostnadsutvecklingen. Vi gör det på olika sätt, vilket jag har redovisat i mitt interpellationssvar. Men det angrepp som görs ensidigt på Apoteksbolaget är felaktigt och påståendena är inte korrekta och med sanningen överensstämmande.

Herr talman! Det är glädjande att statsrådet och jag är överens om att vi måste pressa kostnaderna för läkemedel i Sverige. Men man skall komma ihåg att denna bransch är en bransch som är mycket svår att komma in i. Det finns en mängd besvärliga frågor, och känsliga frågor har jag förstått när jag har börjat undersöka saken, när det gäller hur man egentligen handskas med den här delen av läkemedelsförsäljningen, dvs. försäljningen av receptbelagda läkemedel. Generika, dvs. identiska kopior av originalpreparaten, skulle kunna ha en mycket stor del av marknaden i Sverige. Men så är inte fallet på grund av det sätt på vilket Apoteksbolaget fungerar och läkarnas förskrivningsvanor, vilket Apoteksbolaget har till uppgift att aktivt påverka. Man skulle kunna komma upp i en marknadsandel på 35-40 96. Det har skett i USA, och det sker också i andra europeiska länder. Men om man bara räknar utifrån de få generika som är registrerade i dag utgör de självfallet en mindre del. Under 1990-talet kommer ett antal originalpreparats patent att släppas, vilket också har skett under 1980-talet. Det gör det också möjligt att tillverka generika. Många av de siffror som statsrådet här drar om Apoteksbolagets förträffliga utveckling och hur man har lyckats att pressa sina kostnader har också jag läst i Apoteksbolagets personalinformation tidigare i veckan. Men det finns andra uppgifter. De uppgifterna finns i SPK:s utredning som läggs fram i morgon, och jag vet att statsrådet har haft tillgång till dem. Dessa siffror bör vägas mot dem som Apoteksbolaget ensidigt för fram. Jag menar att vi måste satsa på att använda fler generika på svensk läkemedelsmarknad. De tre inblandade parterna i en förskrivning — läkare, patienter och Apoteksbolaget — måste påverkas. Det behövs ekonomiska incitament. Läkaren behöver i dag inte ta något ansvar för kostnaden. Han skriver ut sitt recept till patienten. Patienten betalar 65 kr., och Apoteksbolaget får sin ganska höga marginal och kan anvä: ia de pengarna på det sätt som företaget självt önskar. Detta mönster? aåste brytas. Man måste se till att någon av dessa tre i triangeln har intresse av att hålla nere kostnaderna. Det kan exempelvis ske genom att patienten får betala en större del själv. Staten går in och subventionerar det billigaste läkemedlet. Vill man då ha ett dyrare får man själv betala mellanskillnaden. Detta har prövats i andra länder. Det skulle vara bra om vi fick ett uttalande från statsrådet. Man har gjort uttalanden i Danmark och senast också i Norge i december. Man säger helt enkelt att läkarna skall förskriva det billigaste läkemedlet. Givetvis måste man arbeta med informationen till läkarna, Barbro Westerholm. Men det har man försökt med under många år, och man har inte lyckats. Därför behövs det ekonomiska incitament.

Herr talman! Vi är överens om att vi naturligtvis skall hålla läkemedelskostnaderna nere, men vi får inte glömma bort patienterna. Det avgörande vid behandlingstillfället är i första hand att man skall ge effektivaste möjliga behandling till lägsta risk. Det andra kriteriet som man håller sig till vid val av läkemedel i den slutna vården är terapitradition. Det är viktigt för patienterna att känna igen sina läkemedel — form, färg, förpackning, namn osv. Det avgörande kriterium som kommer i tredje hand är priset. Generika är ju läkemedel vilkas patent har gått ut. Men de måste vägas mot nya läkemedel, som kanske har en bättre effekt på tillståndet i fråga. Det är läkarens sak att avgöra vilket preparat han skall råda patienten att ta. Så det är inte så enkelt som att bara prata om priser. Sedan till läkarkåren. Jag tror fortfarande mest på metoden att få läkarna med oss. Byråkratiska insatser i olika länder med begränsningar av listor osv. har inte varit särskilt lyckosamma. Jag tror att man skulle kunna göra avsevärda vinster om man kunde vidareutveckla försöken med återföring av förskrivningsdata till läkarna, och dessutom bygga in ett ekonomiskt incitament — att om man håller kostnaderna nere, får man en slant över till annan vård, andra behandlingsformer. Det är ju så prioriteringarna sker inom slutenvården, och det är därför kurvan har böjt av bättre där. Det är också viktigt att man i vården kommer överens om behandlingsrutiner och ser detta mot behandling utan läkemedel. Erfarenheten från återföring av läkemedelsdata visar att läkare har förvånats över antibiotikaförskrivningen till barn och förskrivningen av sömnmedel och lugnande medel till äldre, och då börjat diskutera ”icke-läkemedelsbehandling”. Jag tror att detta är oerhört viktigt — att väga läkemedelsbehandling mot andra behandlingsformer. Men då skall vi inte glömma bort att patienten ju förväntar sig en konkret åtgärd när han söker på vårdcentralen. Vi måste då också informera allmänheten om att man inte skall trycka på för att få läkemedel. Det är alltså många saker som behöver göras, om vi nu skall pressa läkemedelsnotan. Men främst måste vi ju hjälpa patienterna till en bra och mänsklig vård. Sedan fick jag inte riktigt svar på frågorna av statsrådet.

Herr talman! Det stämmer, och jag skall börja med svaret till Barbro Westerholm. Jag räknar med att vi skall kunna komma med en lagrådsremiss under hösten. När det gäller synpunkterna på läkarnas ansvar och möjligheterna att hitta ekonomiska incitament för att stimulera läkarna, tycker jag att det är en mycket intressant diskussion. Jag kan inte för närvarande avgöra på vilket sätt sådant skulle ske. Men jag tycker att det av mitt interpellationssvar framgår att det finns ett nära samband mellan terapiperiod, läkarnas ansvar och deras val av läkemedel. Det var också Kent Carlsson inne på, och han sade att det är mycket känsliga frågor. Ja, det här är känsliga frågor därför att det handlar om enskilda individer och om läkaransvar — som vi anser att läkarna fortsättningsvis också skall ha. Och det handlar hela tiden om teknisk utveckling och forskning som ger oss möjligheter att få bättre preparat, som kanske kortar av antalet medicineringsdagar. Om man får ett dyrare preparat kan man kanske ta färre tabletter under färre antal dagar, så att därmed kostnaderna sammantaget minskas. Jag anade, när jag hörde Kent Carlssons inlägg, att känsligheten nog inte handlade om det här, utan att det skulle ligga någon sorts fuffens bakom diskussionerna om Apoteksbolaget. Det gör det inte. Det är en verksamhet som är mycket öppen och mycket lättillgänglig för den som är intresserad av att få inblick i den. Däremot är läkemedelsverksamhet och patientkontakter känsliga i den meningen att det handlar just om enskilda människor. När det gäller SPK:s rapport har Kent Carlsson fel när han säger att jag har haft tillgång till den. Jag har inte haft tillgång till SPK:s rapport. Jag förväntar mig att få tillgång till den när den blir offentlig, och jag tror att det är lättare att läsa den när man får den egentliga versionen. Därmed slipper man mycket av förvirring i debatten. Kent Carlsson säger att man i dag har en mindre del men att man i framtiden kan få en större andel av generika. Ja, naturligtvis kan man det. Och vi är överens om att man i valet mellan två identiskt lika läkemedel helst skall välja det som är billigast för samhället, om det gör exakt samma nytta för den enskilda patienten. Men man kan inte så lätt som Kent Carlsson vill göra nu ”skriva fram” en förväntad vinst på en verksamhet som inte existerar ännu. Vi har samma uppfattning i fråga om att vi skall pressa ner läkemedelskostnaderna med alla möjliga vettiga medel. Men vi kan inte inteckna någonting som vi inte ännu vet någonting om. När det gäller läkemedelsförskrivningen och läkarnas ansvar delar jag alltså Barbro Westerholms uppfattning att det är viktigt att läkarna tar ett större ansvar. Jag tycker också att det är viktigt att läkarna har god information om dess effekter både på patienter och på samhällets totala kostnader.

Herr talman! Det är glädjande att vi redan till hösten kommer att få en lagrådsremiss om läkemedelsfrågorna. Jag tycker också att det är bra att statsrådet är positiv till olika former av ekonomiska incitament. I mitt förra inlägg jämförde jag med USA, som faktiskt redan i dag har en generikamarknad som omfattar 35—40 90 av läkemedelsförsäljningen. Den marknaden kommer säkert att öka något, eftersom många av de preparat som vi använder i dag inom vården faktiskt hzr ganska många år på nacken. I Sverige finns det inte så många generiska preparat registrerade. Det beror också på den modell som vi tillämpar i Sverige, där Apoteksbolaget är väldigt starkt och där det inte finns något incitament för läkarna att förskriva det billigaste läkemedlet. Jag tror också att man behöver vidta andra åtgärder. Man behöver minska försäljningen av läkemedel totalt sett. Efter de inslag som förekommit i TV har jag fått en mängd brev och telefonsamtal från personal i Apoteksbolaget, där man berättar om hur man får tillbaka stora kartonger med läkemedel som man får skicka till förbränning. Det är klart att det är förspillda pengar. Vi har ju också ett mörkertal. Det finns framför allt äldre människor i Sverige som får väldigt mycket läkemedel förskrivna. Jag tror inte att det är det bästa sättet att behandla deras krämpor. Dessutom tror jag att en del preparat som är receptbelagda bör göras receptfria. Den som själv är rökare och snusare, och vill ha hjälp med att sluta att använda dessa gifter, måste i dag gå till en läkare för att kunna få Nicorette, som är ett nikotintuggummi. Jag förstår inte varför jag inte skulle kunna handla det i vilken affär som helst och alltså minska kostnaderna både för mig själv och för staten och samhället genom att slippa gå till en läkare för att få ut ett sådant enkelt hjälpmedel. Det är många saker som man kan göra för att minska kostnaderna. Visst är det här känsliga frågor. Kopplingarna mellan läkemedelsbolagen och läkarna bevisas, tycker jag, inte minst av att läkemedelsbolagen satsar så oerhört stora resurser på att marknadsföra gentemot läkarna. Det finns siffror som visar att man för enskilda läkare satsar uppemot 70 000 kronor på att marknadsföra sina produkter, speciellt inom hjärtområdet. När det görs sådana massiva insatser finns det ju en risk för att läkarna inte väljer det bästa preparatet. De väljer ett preparat från det bolag som har bäst marknadsföring, alltså satsar mest pengar. Slutligen till min fråga om generikabolagen. Vad jag avsåg var ett av läkemedelsindustrin ägt generikabolag. Jag tror nämligen att det är nödvändigt att bilda ett sådant nu, och att de svenska läkemedelsföretagen därigenom kan ta en stor del av generikamarknaden, som jag tror kommer också här i Sverige, och därigenom kan föra över pengar till forskningen. I annat fall riskerar vi att utländska bolag kommer hit och tar den marknaden.
Herr talman! Jag noterar att jag inte fick något svar från Kent Carlsson på frågan om apotekens byte av billiga preparat till dyrare. Jag konstaterar att Kent Carlsson har ett stort engagemang i läkemedelsfrågan men att han än så länge är litet historielös. När man har tagit till sig mer läkemedelskunnande och läkemedelshistoria brukar man nyansera en del av det man säger. Det är fritt fram för vilket företag som helst att söka registrering av generiska läkemedel hos socialstyrelsen. Den prövar om preparatet håller beträffande effektivitet och säkerhet. Prissättningen sker på Apoteksbolaget. Om företaget och Apoteksbolaget inte kommer överens får socialstyrelsen förhandla med företaget. Återlämnade mediciner är ett problem. Siffrorna när det gäller mängden av dessa varierar mellan 3 och 5 96 av den totala försäljningen. Jag anser att regeringen skall vara pådrivande i denna fråga. Och jag hoppas att behovet av provförpackningar och små förpackningar kommer att tas upp i den kommande läkemedelspropositionen. Det finns bestämmelser som gör det möjligt att förskriva provförpackningar inom försäkringens ram. Om behandlingen av en patient som får en provförpackning slår väl ut kan han eller hon hämta ut mer läkemedel. Det saknas emellertid provförpackningar för många läkemedel som används för kroniskt bruk. Frågan om Nicorette är en säkerhetsfråga. Det fördes en mycket omfattande debatt på 70-talet om tillhandahållande av tuggummi innehållande nikotin. Nikotin är ett av de giftigaste ämnena som finns. Det är ett av de mest vanebildande ämnena. Om detta medel skulle släppas ut i livsmedelshandeln, är det stor risk att unga människor den vägen kommer in i ett nikotinberoende. Det räcker med det nikotinberoende som vanligt tobaksbruk förorsakar. Att man dessutom skulle öka denna risk genom fri försäljning av Nicorette kan åtminstone inte jag ställa mig bakom. Statsrådet har inte kommenterat vissa av de förslag som har tagits upp, men jag antar att de kommer att övervägas i departementet inför den kommande läkemedelspropositionen.
Herr talman! Jag skall bara avslutningsvis säga att jag tycker att det är alldeles självklart att man inte skall skriva ut mer läkemedel än vad som krävs för att påverka ett sjukdomstillstånd. Jag tror att det är ganska många av oss som har fått höra berättelser om eller som har egna upplevelser av gamla människor och anhöriga, som har lämnat efter sig stora mängder av olika typer av läkemedelspreparat. Kent Carlsson är nog inte den ende som har denna erfarenhet. Jag tror att vi alla upprörs lika mycket över att det är på det sättet. I detta sammanhang behöver vi inte ha några delade meningar. Men nog skjuter väl Kent Carlsson litet över målet när han hänvisar till USA:s stora generikamarknad. Det är möjligt att den är bra. Men då skall vi också göra en annan jämförelse mellan Sverige och USA. USA och Japan har nämligen dubbelt så höga läkemedelskostnader per invånare som Sverige. Och det kanske inte är åt det hållet som vi vill gå. Man kan naturligtvis inte utesluta risken när det gäller de stora resurserna för marknadsföring och svårigheterna för enskilda läkare att på grund av denna marknadsföring välja rätt, att de blir så påverkade av marknadsföringen att de använder det företags läkemedel som satsar mest på marknadsföring. Jag vill i detta sammanhang peka på Apoteksbolagets arbete med den producentobundna informationen genom de olika insatser som görs på terapikonferenser m.m., vilket framgick av mitt interpellationssvar.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikeshandelsministern för svaret på min interpellation. Jag tror inte att det är någon överdrift att påstå att Boforsffären är den mest pinsamma och mest besvärande utrikespolitiska angelägenhet som Sverige har varit inblandat i på mycket länge. Den innebär att Sverige uppfattas som ett land som skyddar korruption. Det har varit en mycket upphetsad valrörelse i Indien, där ett svenskt företagsnamn används som synonym just till korruption och bestickning. Det har också visat sig vara ett mycket effektivt argument i den indiska valrörelsen. Det är helt klart att denna affär är mycket skadlig för Sverige. Och vi vet redan att den är en allvarlig belastning för de svensk-indiska relationerna, och den skadar Sveriges rykte internationellt i övrigt. Vi i Sverige har nog litet till mans inbillat oss att Sverige internationellt hade ett rykte som ett ganska hederligt land, där man var angelägen om att slå vakt om hederliga och sunda affärsprinciper. Vi tvingas nu konstatera att den Sverigebilden har blivit sönderslagen. Vad som är allvarligt i detta sammanhang är att regeringens roll kan upple vas som tvivelaktig. Det borde i allra högsta grad vara i regeringens intresse att få klarhet i denna fråga. Det vore naturligt om regeringen gjorde allt som stod i dess makt för att se till att byken verkligen tvättas ordentligt och offentligt, för att citera utrikesministern. Men jag tror inte att någon uppfattar att det är på det sättet regeringen har agerat. Om dessa beskyllningar för korruption är falska, borde rimligen allt göras för att rentvå Bofors och Sverige. Nu står ju beskyllningarna i allt väsentligt oemotsagda. Om beskyllningarna däremot är riktiga, och tyvärr finns det ganska starka skäl att tro att så kan vara fallet, borde det i allra högsta grad ligga i den svenska regeringens intresse att få saken utredd och att se till att de ansvariga ställs till ansvar för vad de har gjort. Men, som sagt, regeringen gör såvitt jag förstår inte vad som står i dess makt när det gäller att få detta klarlagt. Statsrådet hänvisar i sitt svar till de utredningar som har gjorts av bl.a. riksrevisionsverket, att de har offentliggjorts och redovisats för den indiska regeringen i vissa delar. Men poängen är ju att just de delar som skulle kunna tänkas ge upplysning i det här fallet är de delar som är hemligstämplade. Därmed blir öppenheten inte mycket värd. Det är litet av en gåta vad som är regeringens motiv till hemlighetsmakeriet. Vems intressen är det regeringen skyddar? Man har hänvisat till relationerna till en fträmmande makt och till hänsyn till köparen. Den främmande makt som det skulle kunna vara fråga om i det här fallet är rimligen Indien. Vi vet att den nya indiska regeringen inget högre önskar än en aktiv medverkan från Sveriges sida för att få klarhet i den här affären. Den köpare som det är fråga om är också Indien. Där är det igen så att Indien uppenbarligen inget högre önskar än att få klarhet i den här affären. Vems intressen är det då som skyddas genom hemligstämpling? Varför ser inte regeringen till att alla papper kommer på bordet, att vapenbyken tvättas offentligt och ordentligt?

Herr talman! De frågor som Pär Granstedt ställde här på slutet är frågor som flera har ställt till statsrådet under en längre tid. Jag gjorde det senast förra veckan. De svar som vi har fått är att regeringen ingenting kan göra. Det är bara Bofors som kan göra någonting åt affären. Vi är många som är väldigt otillfredsställda med sådana svar. Vi tror att regeringen ändå i det demokratiska Sverige har den makten att den kan utföra de beställningar som framförts nu igen av den nya indiska regeringen. Den här affären har tagit sig den utvecklingen att allt som tidigare både Anita Gradin och Sten Andersson har sagt inte kommer att hända har hänt. Regeringen har fallit. Den har fått propåer om att papperen skall på bordet. Nu har man stämt Bofors i Indien. Nu kommer vapenorder att avbrytas, vilket kommer att få stora konsekvenser för sysselsättningen i Karlskoga där man antagligen på ett mycket abrupt sätt tvingas avskeda folk. Pär Granstedt säger att regeringens roll kan upplevas som tvivelaktig. Den är tvivelaktig. Det är inte heller längre någon gåta vems intressen regeringen går.

Däremot har man beslutat att lämna ut dessa uppgifter till Nobel Industrier, den andra parten, som alltså har fått tillgång till rapporten. Regeringen säger att det är sekretessen som gör att man inte kan lämna ut uppgifterna, alltså sekretessen i förhållande till riksrevisionsverket som tydligen står över all makt i det här landet. Å ena sidan kan man lämna ut sekretessbelagda handlingar till den ena parten, nämligen Nobel Industrier som är ett dotterbolag till Bofors. Varför kan man då inte lämna ut uppgifterna till den andra parten? Genom att man har låtit den ena parten ta del av uppgifterna har man också underlättat för den parten att fortsätta att spela med i det här mycket smutsiga spelet. Jag skulle vilja ha besked från Anita Gradin om på vilket sätt man har diskuterat i regeringen, när man har beslutat att låta den ena parten ta del av uppgifterna men i övrigt låtit sekretessen gälla. Är det verkligen sant att den här affärssekretessen i förhållande till riksbanken står över allt annat? Har inte regeringen möjlighet att häva den hemligstämpel som regeringen själv har satt på rapporten? Jag skulle vilja ha ett rakt och ärligt svar. Sedan tycker jag att den här affären inte bara upplevs som smutsig så att byken inte är tvättad och som att den skadar vår trovärdighet internationellt. Det är ett faktum att den har gjort det. Det måste vara ytterligt pinsamt för regeringen att fortsätta spela med i den här historien. Någon form av anständighet, moral och etik borde det finnas också i politiken. Jag tror att Anita Gradin är lika medveten som jag om att det pågar stora diskussioner bland allmänheten i Sverige, att folk inte litar på politiker och att det föds ett politikerförakt. Den här affären är ett bra exempel på varför det uppstår sådana stämningar och att det dessutom finns skäl för att det uppstår sådana stämningar. Vi har en regering som medverkar i detta. Djupt omoraliskt, anser jag.

Herr talman! Statsrådet Anita Gradin diskuterar något olika saker på en gång, vilket möjligen kan vara ägnat att skapa förvirring i debatten. För att göra bilden litet tydligare vill jag framhålla att jag inte har diskuterat huruvida försäljningen av vapen till Indien i sig var laglig eller inte. Jag förutsätter att den var laglig. Men det är inte det som debatten handlar om, utan debatten handlar om huruvida det i samband med detta förekom mutor. Om det skulle vara så, att detta inte strider mot svensk lag — sådana påståenden har ju förekommit — strider det i varje fall alldeles tydligt mot indisk lag. Om detta är sant, har tydligen brott begåtts. Det är här som den svenska regeringens roll kommer med i bilden. Den svenska regeringen lägger ju inte alla tillgängliga fakta på bordet. Den svenska regeringen medverkar alltså till att fakta hemlighålles, som eventuellt kan bidra till att klarhet erhålls om huruvida brott har begåtts och som i så fall kanske kan bidra till att man kommer en bit på vägen när det gäller att hitta de skyldiga. Detta skapar ett slags efterföljande delaktighet. Det är det som är besvärande inte bara för Bofors utan också för den svenska regeringen och därmed för Sverige som nation. Det är riktigt att kritiken först och främst har riktats mot Bofors som företag. Men jag tror att det är att sticka huvudet i sanden när man försöker ge ett intryck av att detta inte är en belastning också för Sverige, för Sveriges relationer till Indien och för bilden av Sverige i utlandet. Därför borde det verkligen, som jag tidigare har sagt, i högsta grad vara ett ansvar för regeringen att i varje fall se till att alla uppgifter i detta ärende som regeringen har tillgång till läggs på bordet, att dessa uppgifter ställs till såväl den indiska regeringens som den svenska och indiska allmänhetens förfogande. Herr talman!

Herr talman! En majoritet här i riksdagen har tyvärr beslutat godkänna export av vapen till Indien. Vi i vpk är emot det. Vi tycker nämligen inte att det är särskilt lämpligt att exportera vapen till ett land som för krig. Men jag hoppas att de svenska exportreglerna — såvitt jag känner till dessa — inte har inskrivet att det skall förekomma mutor. Det är ju det som vi diskuterar i den här debatten. Vidare har det garanterats från Bofors sida att det inte föreligger några mutor i den här affären. När det gäller dessa garantier har också Olof Palme fört vidare hur det skall vara. Regeringen är alltså inblandad i den affären. Vi diskuterar inte Bofors roll. Vi vet vilken roll Bofors har spelat. Vi vet ju att det har förekommit mutor. Vi vet exakt hur mycket det rör sig om. Vi vet till vilka personer som pengarna har gått. Mot den bakgrunden tycker jag att det är litet löjligt att, som statsrådet gör, säga: Vii regeringen försöker på alla sätt att få alla papper på bordet. Vi har ju kunnat ta del av vad som står i dessa papper både i indiska och i svenska massmedia. Dessa uppgifter finns alltså på pränt. Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag tagit fram just de uppgifter som den indiska allmänheten och den indiska parlamentarikerkommissionen, och nu också regeringen, vill ta del av. Alla vet hur det förhåller sig, och alla vet att alla ljuger. Det är det som är upprörande i den här affären. Utrikesnämnden har diskuterat den här saken, säger Anita Gradin. Ja, ni var då tydligen överens om att lägga locket på. Vi i vpk är inte representerade i utrikesnämnden heller. Jag antar att vi fortfarande betraktas som något av en säkerhetsrisk. Jag måste säga att det här är beklagligt. Jag vill påstå att alla skyddar alla i den här affären. Det blir mer och mer uppenbart hur starka banden är mellan den svenska regeringen och den svenska vapenindustrin, vilket är synnerligen beklagligt. Återigen ber jag om klara besked från statsrådet: Står det inte i regeringens makt att häva den hemligstämpel som man själv har försett detta med? I så fall verkar det vara något konstigt med den svenska demokratin. Det handlar således om hemligstämpeln beträffande riksrevisionsverkets rapport i just de delar som har publicerats i tidningar och som alltså alla känner till. Kan regeringen inte upphäva sin egen hemligstämpling? Är det endast riksbankens affärssekretess som gäller? Står denna över den svenska regeringens makt? En annan fråga som jag inte har fått något svar på är följande: Varför har UDH eller KMI låtit Nobel Industrier få ta del av just de här hemligstämplade delarna, medan andra som vill få del av dem inte har den möjligheten? Den frågan fick jag, som sagt, inte något svar på av Anita Gradin. Jag tycker dock att jag borde få ett svar, för det är fråga om en upprörande handling. Dessutom har Svenska fredsoch skiljedomsföreningen gjort en anmälan om detta hos justitiekanslern. Jag tycker att en upplysning här från statsrådet vore på sin plats. Man kan dra paralleller med vad som hände när Bratt offentliggjorde Bofors smutsiga affärer tidigare. Han fick emellertid ett frihetspris för att han var modig. Jag skulle önska att vi hade ett statsråd och en regering som var lika modiga. Kanske kunde de också få pris för sitt mod. Men ännu så länge lyser någonting sådant med sin frånvaro, och det är djupt beklagligt för Sverige.

Herr talman! Charlotte Cederschiöld har frågat mig var kollektivet skall göra halt i det framtida socialdemokratiska samhället. I frågan hänvisas till en artikel av mig i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden som Charlotte Cederschiöld helt måste ha missuppfattat. Jag vill därför uppmana Charlotte Cederschiöld till en förnyad läsning av artikeln i fråga. Om Charlotte Cederschiöld efter denna läsning har synpunkter att föra fram eller om hon, genom vetgiriga frågor, vill öka den egna kunskapen om socialdemokratisk ideologi är hon säkert välkommen att skriva ett inlägg i vår idétidskrift. Att inom ramen för riksdagens frågeinstitut klara ut den politiska idédebatten torde inte låta sig göra.
Herr talman! Jag vill tacka statsministern för svaret, där han hänvisar till en ideologisk tidskrift. Det är inte så värst många i Sverige som läser sådana tidskrifter. Det är en liten politisk elit som läser dem. Därför är det angeläget att statsministern kan svara på en fråga som är viktig för svenska folket, nämligen var gränsen för det enskilda ägandet går. Statsministerns exempel berör livsåskådning, politisk uppfattning, val av livspartner, middagsmaten och färgen på vardagsrumssoffan. Det är märkliga exempel. Det är mer intressant vilka exempel som statsministern inte tar upp, t.ex. boendet. Man kan jämföra med LO 80-rapporten, där man begränsar ägandet genom att säga att ”demokratiska socialister har aldrig eftersträvat att kollektivisera kläder, möbler och husgeråd”. Boendet, som är vanligt folks största sparbössa, är nu så dyrt att endast 10 90 av de småhus som byggs verkligen blir enskilt ägda. Pensionssparandet, hushållens näst största sparbössa, har också försämrats i strid med nyligen avgivet löfte. Sparandet har drivits ned till minus 5 76. Hushållens andel av aktieinnehavet har minskat från 50 96 till drygt 20 96. Framtidens ekonomiska problem för vårt land skall lösas med nya kollektiva fonder. Det före faller som om socialdemokraterna inte vill försvara det enskilda ägandet. Om äganderätten skall vara kvar, varför vill ni inte grundlagsfästa den? Till sist vill jag citera statsministern som ledning för hur det skall bli med det framtida ägandet. I sin ideologiska handbok Reformism och revolution uttalar han: ”Socialdemokrater är visst inte mindre för socialism än kommunister. Frågan handlar om på vilket sätt vi vill förverkliga det socialistiska samhället. Däremot handlar det inte om vem som är mest socialistisk.”

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat socialministern om hur framtiden ser ut för de svenska socialarbetarna i Köpenhamn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Sverige har två socialarbetare placerade i Köpenhamn sedan år 1971. En av dem har status som svensk socialattaché. Båda avlönas av socialstyrelsen. Arbetet i Köpenhamn består i att aktivt söka upp missbrukare och andra som riskerar att bli missbrukare, motivera dem att resa hem och att ordna kontakterna i Sverige. Det är enligt min mening viktiga arbetsuppgifter och verksamheten bör därför fortsätta. Frågan om vem som skall vara huvudman för verksamheten har dock återkommande varit föremål för diskussion. I socialdepartementets översyn av socialstyrelsens uppgifter och inriktning ansågs att styrelsen inte borde syssla med klientarbete och att andra lösningar borde prövas. Vid de fortsatta övervägandena i den här frågan har det emellertid framkommit starka skäl för att socialstyrelsen bör kvarstå som huvudman för verksamheten. Jag för min del räknar med att styrelsen står kvar som huvudman.